Herr talman! En sak har Magnus Persson i varje fall förstått, nämligen att vi moderater har en annan inställning än socialdemokraterna i de här frågorna. Det är glädjande att kunskapen har spritt sig så långt. Socialdemokraterna vill reglera det mesta med lagars hjälp. Vi vill ha få men ändamålsenliga lagar. Det är en grundskillnad oss emellan. Jag ställde i mitt inledningsanförande frågan: Vad gäller beträffande jordoch skogsbrukets ställning? På det svarade Magnus Persson: Jordoch skogsbruket har nationell betydelse — det är mitt svar. Goddag yxskaft! Det där har också jag läst, men jag har också läst det som man måste inhämta för att begripa — eller möjligen inte förmå begripa — utskottets skrivning. Där intar man två ståndpunkter. Samtidigt som det står att jordoch skogsbruket inte skall ha ställning som riksintresse, står det att jordoch skogsbruket skall ha samma ställning — alltså icke mindre betydelse — än riksintresset. Man kan inte samtidigt ha två skilda uppfattningar om samma sak. Magnus Persson måste å utskottets vägnar bestämma sig för vilken linje som gäller. I fråga om vindkraften vill Magnus Persson lugna mig. Han menar att det inte finns någon risk för att det skall bli särskilt många vindkraftverk på Öland. Hans Gustafsson säger i propositionen att det inte skall vara någon omfattande lokalisering — vad nu ordet ”omfattande” egentligen innebär, men betydande kan det naturligtvis innebära. Av Magnus Perssons inlägg drar jag den slutsatsen att han inte har tagit del av vad vindkraftsutredningen hittills har presterat. Den har givit ganska detaljerade beskrivningar över om, var och hur många vindkraftverk man skall lokalisera till Öland och hur de kraftverken skall se ut. Min fråga kvarstår. Det går inte att samtidigt klassa Öland som riksintresse och förvägra uppförande av 4 å 5 m höga enskilda fritidshus, samtidigt som lokalisering till Öland förbereds av flera hundra 90 m höga vindkraftverk. Man måste bestämma sig — de dubbla budskapens tid måste vara förbi även i detta hänseende.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen beslöt den 26 juni i år, några dagar efter midsommar visserligen och inte före, att ge tillstånd till att föra in högaktivt västtyskt kärnbränsleavfall, trots att Birgitta Dahl här hade lovat att vi inte skulle ta emot utländskt avfall. Det är ett exempel. Jag håller med Magnus Persson om att det säkert inte bara är socialdemokratiska regeringar som skulle kunna frestas att ta obehagliga beslut under en period då massmedia har låg bevakning av vad som händer i regeringskansliet. Det är just därför som jag menar att det är så skönt att det kommunala vetot får finnas kvar, så att det, om mycket stora och svåra beslut skall fattas, inte skall finnas någon möjlighet för någon regering att smussla undan dem. Hur kan Magnus Persson säga när det gäller Ammerån att folket vill ha fortsatta överläggningar med kraftbolaget? Ett socialdemokratiskt kommunalråd sade ju inför utskottet: Ammerån är icke till salu. Vi vill icke förhandla. — Ändå tvingar ni dem till det. Det är helt obegripligt. På just den punkten har ju faktiskt moderaterna rätt. Socialdemokraterna och moderaterna tillsammans kommer nu att se till att Ammerån inte blir räddad. Trots Magnus Perssons alla argument för att icke bygga ut Ammerån samarbetar ni med moderaterna, så att man fortsätter att plåga människorna i denna kommun genom att inte rädda den älv som de gör allt för att rädda. Er inställning är helt obegriplig. Jag undrar om inte Magnus Persson själv är ganska ledsen för detta. Primära rekreationsområden kommer Kjell A. Mattsson att ta upp i sitt anförande. Jag vill bara berätta att jag själv bor i ett primärt rekreationsområde — Orsa. Det har alltid känts något märkvärdigt för mig att bo i ett primärt rekreationsområde. Jag bor i en bygd full av underbar kultur med ett rikt differentierat näringsliv. Där finns ett borrtorn för gas som har väckt världens intresse. Vi välkomnar våra turister. Vi har fantastiska möjligheter till rekreation, men vi bor i en mångfasetterad bygd. Jag vill inte bo i ett primärt rekreationsområde, lika litet som jag skulle vilja bo i ett primärt industriområde. Det där begreppet tycker jag att vi skall mönstra ut.

Herr talman! Magnus Persson tog upp frågan om att man bl.a. måste ha erforderlig kapacitet då det gäller vattenkraftsutbyggnaden. Låt mig till det bara säga att vattenkraftsplanens 2,5 TWh netto kan uppnås utan att kontroversiella älvsträckor byggs ut. Det beror bl.a. på att det nu har blivit ekonomiskt möjligt för kraftbolagen att göra de ombyggnader som redovisats i vattenkraftsberedningen. De projekten genomförs nu alltmer. Det gäller t.ex. en rad ombyggnader av kraftverk i Dalälven och Indalsälven som kraftbolagen tidigare har sagt nej till. Vi som vill bevara de nu aktuella älvarna och älvsträckorna reagerar mycket kraftigt mot att Ammerån, Råneälven, Edänge i Mellanljusnan och Emån skall exploateras. En utbyggnad av dessa objekt skulle tillsammans ge endast 0,5 TWh. Det behövs, Magnus Persson, 500 Ammeråar alternativt 500 Edängeprojekt, vilket alltså inte finns, för att ersätta kärnkraften; Magnus Persson hakade ju också på kärnkraftsavvecklingen. Jag noterade att Magnus Persson sade att något av de projekt som nu diskuteras senare kan bli aktuellt att undanta. Varför inte göra det redan nu? I själ och hjärta förstår ni mycket väl att det för flera av dessa projekt är politiskt omöjligt att gå på linjen för en utbyggnad och medverka till en utbyggnad av dessa. Låt mig sedan bara peka på att de möjligheter som finns till energibesparingar i framtiden är stora, framför allt genom de många tekniska framsteg som görs inom industrins processer och i konstruktionen av olika produkter. Som exempel kan man nämna att en TV-apparat 1980 i genomsnitt drog 260 W men i dag bara drar 40 W. Enbart genom att övergå till moderna TV-apparater skulle vi kunna spara in 20 Emåar, för att nu översätta till ett annat exempel. Detta gör det svårt att förstå hur man så envetet och hårt kan bita sig fast vid att man fortfarande måste lämna öppet för en utbyggnad av så många älvsträckor som socialdemokraterna vill.

Herr talman! Jag vänder mig först till Bertil Danielsson. Jag har läst propositionen när det gäller vindkraftverk på Öland. Jag återupprepar vad jag tidigare sade: Jag tycker att Bertil Danielsson ser spöken mitt på ljusa dagen. Vad departementschefen säger är ju att det inte är någon större koncentration. Den proposition som föreligger är den som är aktuell. Utredningen får vi ta ställning till senare. Vad gäller skogsråvaran vill jag framhålla att skogsoch jordbruket är av nationellt intresse. Denna avvägning och värdering accepteras av skogsoch jordbruksintresset, och därmed är de uppvaktningar vi fick om just jordoch skogsbrukets ställning inte längre lika aktuella som Bertil Danielsson försöker göra gällande. Sammanfattningsvis tror jag inte att det kommer att bli många 90 m höga vindkraftverk på Öland. Siw Persson säger att vad folkpartiet vill ha är en bättre miljö. Hon kom också in på frågan om mineralbrytning i fjällen. På s. 23 i betänkandet citeras propositionen: ”En från samhällets synpunkt mycket angelägen gruvdrift bör dock enligt bostadsministern tillåtas endast under den förutsättningen att brytningen kan genomföras på ett sådant sätt att områdets tillgänglighet inte ökar väsentligt och att skadan från naturvårdssynpunkt blir liten. Föreligger denna förutsättning bör enligt propositionen regeringen kunna ge tillstånd till gruvdrift.” Vidare sägs att liknande konflikter får ”lösas från fall till fall genom beslut, i regel vid prövning av fråga om gränsändring”. Denna skrivning anser vi från utskottsmajoriteten är en god garanti mot de skräckvisioner som folkpartiet här har gjort sig till tolk för. Ammerån, Birgitta Hambraeus: Vi tvingar inte kommunen, men vi tvingar kraftverksföretagen att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det är ju det de inte vill. Sedan kommer regeringen slutgiltigt att behandla frågan, eftersom det här sker enligt vattenlagen. Tore Claeson slutligen tar upp de ombyggnader som är aktuella. Det är bra att det sker så många ombyggnader som möjligt. Också här sker prövning enligt vattenlagen, och regeringen får ta besluten i slutomgången.

Herr talman! Nej, Magnus Persson, jag ser inga spöken, men jag ser framför mig en skog av vindkraftverk på Öland, 90 m höga, till ett antal av 750 — minst. Det är det frågan rör sig om. Magnus Persson säger att han har läst propositionen men att det Birgitta Dahl har gett order om att utreda får vi ta ställning till den dag det blir aktuellt. Magnus Persson viftar alltså bort energioch miljöminister Birgitta Dahls intentioner! Hon har nämligen sagt: Vi skall lokalisera vindkraftverk till en sammanlagd effekt av 30 TWh per år. Tala om var de skall stå om det bara skall bli några stycken på Öland — någonstans måste de väl ändå befinna sig? Det är ett undanglidande, och jag tycker inte Magnus Persson borde vara till freds med att ge så vaga besked. När det gäller jordoch skogsbruket har Magnus Persson uppenbarligen inte upptäckt att det finns en motsägelse i utskottets uttalande. Oklarheten kvarstår fortfarande. Det måste vara besvärande att ha ett lagförslag som säger både det ena och det andra samtidigt. Jordoch skogsbruket är inte av riksintresse, men det skall ha samma status — det går liksom inte ihop. Om jag vore i Magnus Perssons kläder skulle jag tycka det var ytterst otillfredsställande att rösta för ett förslag som innebär att man inte vet vare sig ut eller in. Försök nu i den sista repliken att ge ett besked, Magnus Persson: Vad kommer att gälla?

Herr talman! Centern lägger mycket stor vikt vid vad de som närmast berörs av ett beslut tycker. När nu Ragunda kommunfullmäktige enhälligt har beslutat att man icke vill bygga ut Ammerån, så är det för oss fullkomligt självklart — när dessutom alla andra intressen talar mot en utbyggnad — att detta ärende bör räddas över till naturresurslagen. Detta försöker Magnus Persson komma ifrån genom att säga att man skall inleda överläggningar. Men, Magnus Persson, representanter för kommunstyrelsen har ju varit hos oss i utskottet, och kommunalrådet från Magnus Perssons eget parti säger: Nej, vi vill icke förhandla med kraftbolagen. Ändå vill socialdemokraterna i utskottet pressa dem till detta. Det är för mig fullkomligt obegripligt. Jag undrar om det inte känns tungt också för Magnus Persson, fast han måste försvara detta, eftersom socialdemokraterna av någon egendomlig anledning har hamnat på den linjen.

Herr talman! Jag vill säga till Magnus Persson, beträffande utskottets skrivning där man förutsätter att regeringen skall ta ytterligare initiativ till överläggningar om Ammeråns överledning, att ingen kan tvinga kraftverksföretagen att sätta sig ned och förhandla. Jag kan utan vidare säga att intresset från kraftverksföretagens sida är synnerligen ljumt för närvarande. Det säger jag med utgångspunkt i de kontakter som jag har haft ganska nyligen med företrädare för dem. Det finns alltså reellt sett inget större intresse för någon överledning av Ammerån. Det finns inga diametralt motsatta ståndpunkter hos den befolkning som berörs av det här. Sällan eller aldrig får man uppleva en så enig opinion, manifesterad bl.a. i ett enhälligt kommunfullmäktigebeslut, som när det gäller Ammerån och opinionen mot en överledning där. Nej, varför skall man plocka in regeringen för att utöva press i detta sammanhang? Vad kan syftet vara? Svaret blir: Det kan bara finnas ett enda syfte, nämligen att få till stånd en överledning, en utbyggnad. I annat fall skulle man väl från socialdemokraternas sida inte eftersträva att fortsätta på den inslagna vägen. Jag tänker då på de förhandlingar som man har försökt att åstadkomma — något som man inte har kommit någon vart med. Av prestigehänsyn, eller vad det nu kan vara, har ni tydligen fullkomligt bundit upp er. En överledning måste tydligen komma till stånd. Man kan inte tolka ert agerande på annat sätt. Jag är kanske inte den som skall ge råd till andra — och då allra minst till regeringspartiet — men i all stillhet vädjar jag: Avstå från de här galenskaperna! Lämna detta med Ammeråns överledning! Ha respekt för de människor som berörs! Ha således respekt för Ragunda kommun och människorna där! Medverka i stället till att hela Ammerån omfattas av naturresurslagen och undantas från en utbyggnad!

Herr talman! Först till Bertil Danielsson. Den skog av 90 meter höga vindkraftverk på Alvaret som Bertil Danielsson talar om tror jag aldrig kommer att förverkligas. Det är svaret. När det gäller jordoch skogsbruket vill Bertil Danielsson tydligen inte lyssna på vad jag säger. Men jag behöver inte upprepa vad förslaget innehåller. Det är bara att läsa i betänkandet. Sedan till Birgitta Hambraeus och Siw Persson som säger: Ni skall visa respekt för dem som närmast berörs av den här vattenkraftsutbyggnaden. Självfallet skall vi lyssna på de människor som bor där uppe. Men de som egentligen inte vill komma till förhandlingsbordet är företrädarna för kraftverksföretagen. Hela er argumentation går ut på att loppet är kört, om man skulle göra en tillåtelseprövning enligt vattenlagen. Det är dock, herr talman, regeringen som i sista stund har att göra en bedömning och säga sitt i ärendet. Jag talade i mitt inledningsanförande om en viktig händelse, nämligen att man i Ragunda kommun, i motsats till vad som tidigare varit fallet, har fattat ett enhälligt beslut om att säga nej till en överledning. Svaret till Tore Claeson blir: Syftet är inte att överledningen skall komma till stånd, utan syftet är att återuppta reella förhandlingar, varvid kraftverksföretag och kommuner får möjlighet att diskutera frågan. Det är vad vi i dag svarar oppositionen. Tore Claeson talade i sin förra replik något om nya TV-apparater. Vad Tore Claeson säger är helt riktigt, nämligen att nya köksmaskiner och nya TV och radioapparater är energibesparande. Självfallet kommer det att vägas in i diskussionerna om den framtida energiförsörjningen och i fråga om den disposition som regeringen i ett senare skede kommer att tillämpa när det gäller energibalansen — det handlar då om vattenkraften och alla andra energislag som förekommit i debatten.

Herr talman! Från moderat sida har Bertil Danielsson tidigare redovisat bl.a. moderaternas principiella invändningar mot naturresurslagen. Jag kommer i mitt inlägg att helt koncentrera mig på de avsnitt i betänkandet och i de moderata reservationerna som gäller älvar och älvsträckor. Naturresurslagen är inte tänkt att i sig vara en heltäckande lagstiftning. Vattenlagen och naturvårdslagen t.ex. skall innehålla det reella skyddet. Som Bertil Danielsson redovisat anser vi att NRL är obehövlig. Gällande lagar utgör, tillsammans med FRP-riktlinjerna, ett fullgott skydd och är dessutom en god utgångspunkt för en avvägning mellan bevarandeoch exploateringsintressen. Det är enligt vår uppfattning omöjligt att diskutera bevarande eller utbyggnad av vattendrag utan att sätta in det hela i ett större energipolitiskt sammanhang. I synnerhet måste kärnkraftens framtid vägas in. En avveckling av kärnkraften skulle ställa krav på en betydande vattenkraftsutbyggnad. Ingen älv — jag upprepar det — kan då anses vara helt undantagen. Vidare är det vår bestämda uppfattning att ett beslut om vattenkraftsutbyggnad, var helst det vara må, skall ske av energiförsörjningsskäl. Vattenkraftsutbyggnad som sker enbart av sysselsättningsskäl är alltid oacceptabel. Riksdagen har tidigare uttalat att vattenkraften skall byggas ut till 66 TWh. Då var energiläget ett annat än det är i dag. Oljekriserna samt kärnkraftsomröstningen och dess effekter för energibehov och energisparande var inte kända. Regeringsingripanden och vattendomar mot en utbyggnad i början av 1980-talet visade att det skulle bli svårt att nå målet 66 TWh. Mot den bakgrunden tillsattes vattenkraftsberedningen för att klara ut vilka älvsträckor som inte borde exploateras och vilka som i första hand borde byggas ut. Vi motsatte oss den principen. Vi anser att det är prövningsordningen enligt vattenlagen som skall tillämpas. Det är också därför som vi inte kan godta den socialdemokratiska utskottsmajoritetens förslag till tillkännagivande angående prövningen av projektet Ammeråns överledning. Den frågan är, som vi tidigare här har hört, inte ny för riksdagen. Både år 1984 och år 1985 genomdrev socialdemokraterna tillkännagivanden om krav på överläggningar mellan kraftbolagen och Ragunda kommun. Till vår principiella invändning kan vi nu foga det faktum att kommunen inför utskottet har uttalat att man inte vill ha några fortsatta överläggningar. Överläggningar vid sidan av vattenlagens regler tycks således inte kunna leda till något annat resultat än försening och förvirring av projektets prövning enligt vattenlagen. Magnus Persson har här i debatten försökt att motivera varför socialdemokraterna vill ha fortsatta överläggningar. Men det är ingen övertygande argumentation. Dessutom måste jag säga att Magnus Persson, i och med de motiv som han anför i denna debatt, sätter sig över det system som riksdagen = Prot. 1986/87:36 har bestämt. Det finns inte något beslut om att Ammerån skall byggas ut. 26 november 1986 Frågan är prövningsbar. Det är alltså en prövning enligt vattenlagen SOM — I Jo mm bochällnina skall ske. I detta sammanhang vill Magnus Persson mygla och få till stånd en diskussion mellan utbyggare och kommun. Vi föredrar att gå den väg som gällande lag föreskriver. Herr talman! Frågan om vattenkraftsutbyggnad eller ej i Råneälven har uppmärksammats av massmedia långt utanför Norrbottens län. Jag har fått hundratals brev om just Råneälven. Riksdagen har tidigare beslutat att Råneälven kan prövas för utbyggnad utan att detta möter protester av större omfattning. Vi politiker måste naturligtvis fråga oss vad det beror på att många fler röster höjs för Råneälvens bevarande i dag, men framför allt vilka motiv som finns för ett ändrat ställningstagande. Ett argument som tidigare inte varit så känt är att Råneälven har ett utomordentligt fint bestånd av flodkräftor. Det har angivits att fisket årligen uppgår till 20 000 kräftor. Vidare skulle samerna drabbas hårt av en utbyggnad — det gäller inte minst Gällivare skogssameby. Vi moderater har tagit intryck av dessa argument, men avgörande för att vi nu kräver att Råneälven skall skyddas har varit att älven är Sveriges femte största icke utbyggda och att den är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv långt utanför Norrbotten. Jag utgår från att det inte var Råneälven som Magnus Persson åsyftade när han beskrev vårt vackra land och vår vackra natur. Som jag tidigare anfört anser vi moderater att målet 66 TWh nu har förlorat sin aktualitet. Eftersom det för närvarande är möjligt att avstå från att utnyttja substantiellt mer vattenkraft, förordar vi att de älvsträckor och de älvar som nu är undantagna från prövning i vattendomstolen skall förbli så samt att Råneälven fogas till dessa. Det är för oss viktigt att värdefulla naturområden inte i onödan utsätts för störningar som kan visa sig obehövliga. Eftersom vi säger nej till NRL föreslår vi följande lagstiftningsteknik: De älvar och älvsträckor som skall skyddas omfattas av FRP-riktlinjer och räknas dessutom upp i 11 kap. 1 § vattenlagen. Herr talman! Jag yrkar avslag på utskottets hemställan samt bifall till de moderata reservationerna. Avslutningsvis vill jag göra två markeringar. Den första är att vi moderater förutsätter att vattenrättsägarna kompenseras för de kostnader ett beslut om undantag för prövning av Råneälven kan medföra. Den andra är att om vår reservation 18, med krav att Råneälven skall omfattas av skydd enligt FRP-riktlinjerna, skulle falla i kontrapropositionsvoteringen mot reservation 19, kommer vi att i huvudvoteringen stödja reservation 19. Detta kan dock inte tolkas så att vi godtar NRL, utan endast så att formaliteter får vika för att resultatet skall uppnås: att Råneälven skyddas.

Herr talman! Knut Billing lyssnade tydligen inte på vad jag tidigare i flera inlägg i debatten sade om Ammerån. Jag framhöll att det är och förblir tolkningen av vattenlagen som gäller för exempelvis Ammerån. Det är inget 145 kvalificerat mygel att vi i utskottsbetänkandet öppet och ärligt säger att parterna bör sätta sig ner och förhandla. Det är främst kraftverksbolagen som vi vill tvinga till förhandlingsbordet. Men ni moderater vill över huvud taget inte att vi skall ge kommunen där uppe litet råg i ryggen i en någorlunda förhandlingsbar situation. Knut Billing sade sedan att kraftverksutbyggnaden alltid främst skall ske av energiskäl. Det är möjligt att man i något läge kan kombinera energi och sysselsättning, men jag skall inte låta mig lockas in i den debatten. Debatten om Råneälven, som Knut Billing tog upp, kommer nämligen att föras av Oskar Lindkvist, gruppledare och vice ordförande i utskottet. Jag överlåter med varm hand den debatten till Knut Billing och Oskar Lindkvist.

Herr talman! Knut Billing säger att ingen älv kan anses vara undantagen om kärnkraften skall avvecklas. Om Knut Billing menar att alla älvar kan bli aktuella för utbyggnad när — inte om — kärnkraften avvecklas har han fel. För det första skulle inte alla tillgängliga utbyggnadsmöjligheter beträffande vattenkraft räcka till mer än ungefär en tiondel av den kärnkraft som nu finns. För det andra skall kärnkraften avvecklas successivt under en viss period — all kärnkraft skall som bekant vara avvecklad senast år 2010. Det innebär också att möjligheterna till ett bättre energiutnyttjande successivt kan förstärkas och att de anläggningar som finns kan effektiviseras. Men framför allt kan en avveckling åstadkommas genom ordentliga hushållningsinsatser, inom industrin, i bostäderna, i trafiken osv. Många utredningar har under senare år klart påvisat att kärnkraften kan avvecklas utan ytterligare utbyggnad av vattenkraften. Jag tror att Knut Billing i själva verket är medveten om detta, men det passar i sammanhanget för hans del att föra diskussionen på detta sätt — troligen för att han vill ha något slags alibi gentemot dem av hans partikamrater som absolut inte vill vara med om att avveckla kärnkraften utan vill ha den kvar. Moderaterna vill framställa det som mer eller mindre omöjligt att avveckla kärnkraften och hävdar därför att alla älvar måste byggas ut. Jag hade inte för avsikt att introducera en energidebatt i sig, men jag är beredd att när som helst ställa upp i en diskussion med Knut Billing beträffande den framtida energiförsörjningen, och jag lovar att ge en redovisning av hur kärnkraften kan avvecklas på ett bra sätt, utan att vi i detta land skall lida någon brist på elenergi.
Herr talman! Nu säger Magnus Persson att det är vattenlagen som skall gälla. Om det är så, är utskottets tillkännagivande fullständigt meningslöst och onödigt — det innebär inte att man arbetar i enlighet med det regelsystem som har uppställts. Magnus Persson säger att överläggningarna mellan parterna ändå skall ske, och han intar därmed som vanligt två ståndpunkter samtidigt. Till Tore Claeson vill jag säga att jag menar precis vad jag sade, nämligen att en avveckling av kärnkraften kommer att ställa krav på en betydande vattenkraftsutbyggnad. Det kommer att innebära besparingskrav och myck et annat. Jag vill klart markera att det måste göras en total energibedömning, Prot. 1986/87:36 och i en sådan är ingen älv automatiskt undantagen. Det måste man vara 26 november 1986 medveten om när man fattar beslut om avveckling av kärnkraften. En lag om hushållning
Herr talman! Till Knut Billing vill jag säga, att av de två alternativ som nu diskuteras är det förslag som utskottet lägger fram betydligt bättre. Ett uttalande från riksdagen ger kommunen bättre råg i ryggen. Ni moderater vill icke vara med om det, utan ni vill att kommunens företrädare enbart skall stå där med mössan i hand och bocka för kraftverksbolagen. Jag skall inte lägga mig i det interna käbblet mellan Knut Billing och Tore Claeson om kärnkraftsavvecklingen och energin — om än det skulle locka till en mycket längre debatt i den frågan.
Herr talman! Skillnaden är den att Oskar Lindkvist säger att han vill ge råg i ryggen till kommunalpolitiker som inte vill ha någon råg. De har talat om att de inte vill ha några förhandlingar. Jag säger: Låt oss nu i stället följa de spelregler som är fastställda. Det är det som skiljer oss åt.

Herr talman! Även om statsrådsbänkarna står tomma nu, vill jag rikta några ord till energioch miljöministern. Hur känns det, Birgitta Dahl? Hur känns det att vara miljöminister och samtidigt vara ansvarig för den miljöförstöring som utbyggnad av de skyddsvärda älvsträckor som vi nu debatterar innebär? Ansvaret vilar också tungt på socialdemokraterna i denna kammare. Hur känns det att strunta i den folkopinion som är så stark, så förankrad som den ärt.ex. uppe vid Ammerån eller Edänge. De beslut som fattas i dag är inte jämförbara med de beslut som fattas om t.ex. bostadsbidrag eller fastighetsskatt. Visserligen drabbar eller hjälper sådana beslut människors ekonomi eller välbefinnande. Men med ett nytt beslut i denna kammare kan vi ändra förutsättningarna. När det gäller beslut i miljöoch naturvårdsfrågor fungerar det inte så. De skador som uppstår efter felaktiga beslut är mycket svåra att reparera och är i många fall oreparabla. När vi människor gör ingrepp i det vår Herre skapat då uppstår skador som inte bara vi under vår tid på jorden drabbas av, utan även kommande generationer. På inget område är detta mera absolut än när det gäller exploatering av älvar, på inget område är därför vårt ansvar som politiker större än när det gäller ingrepp i orörd natur. I För en utbyggd älvsträcka hjälper det inte med att en ny riksdagsmajoritet kan ändra beslutet. Det hjälper inte ens om de som står bakom ett utbyggnadsbeslut ändrar sig. Det hjälper inte Ammerån, Edänge eller Emån, för att nämna några, om Birgitta Dahl eller den socialdemokratiska gruppen ändrar sig när beslutet är taget och verkställt — det är för sent! Det som är förstört kan inte återställas! Det kompakta motståndet mot utbyggnad från de i bygden bofasta förtjänar en särskild uppmärksamhet. Det gäller samtliga de skyddsvärda 147 sträckor vi i folkpartiet motionerat om. Vi kan ta några exempel, och då först Ammerån. Det känns fel i dag, alltigenom fel, när man har fått möjlighet att följa Ammerågruppens kamp under de år som gått. Att man som politiker, ansvarig för vattenkraftsutbyggnad, skulle ha undgått gruppens massiva informationsarbete är inte möjligt. De har med kraft påvisat det helt horribla i att en överledning byggs. De har framfört att effektivisering av befintliga kraftverk kan ske. Detta har också redan skett sedan frågan sist behandlades i denna kammare, utan att en överledning byggs. De står inte ensamma i sin kamp, som Magnus Persson redan nämnt. Fiskeristyrelsen, naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet, kammarkollegiet och inte minst Älvräddarnas samorganisation har avstyrkt förslaget. Försöken från socialdemokraterna att köpa kommunen har också misslyckats. Kommunfullmäktige i Ragunda kommun har enhälligt beslutat säga nej. När man vet att kraftbolagen nu förfogar över 96 96 av vattendragen i kommunen borde det vara självklart att gå människorna där uppe till mötes genom att rösta nej till Ammeråns överledning. Så till Edänge. Även här är kampen djupt förankrad i kommunen. De övergrepp som moderater och socialdemokrater gjorde sig skyldiga till, när de i maj 1985 ändrade regeringens förslag om skydd för Mellanljusnan och ändrade riktlinjerna så att Edänge kunde prövas enligt vattenlagen, fick följder. I valet reagerade människorna i Ljusdal. De partier som hade varit okänsliga för folkopinionen förlorade mandat. Den socialdemokratiske kommunbasen kunde konstatera att man förlorat 1 300 röster och makten. Han sade då att man borde ompröva sitt ställningstagande. Socialdemokrater och moderater i detta hus lever tydligen i glasbur. De är okänsliga. De är okänsliga för alla de goda skäl som finns för att bevara älven outbyggd. De är okänsliga för uppgiften om att en utbyggnad skulle dämma över tre åretruntbostäder, nio fritidshus och stora arealer mark samt att många växtoch djurarter försvinner. I en del fall gäller det arter som är unika och här har en av sina få platser på jorden — eller lokaler som fackfolk säger. När det gäller partiernas ställningstagande trodde vi i folkpartiet att det skett ett omtänkande hos moderaterna. Carl Bildt tog en del av sin tid i den allmänpolitiska debatten och ägnade miljön några ord. Han talade visserligen bara om de fyra outbyggda stora älvarna, men det fanns i hans argumentering för oss välkända skäl som gäller fullt ut även för de skyddsvärda älvar vi nu tar beslut om. När det gäller Råne älv har en ändring skett. Varför kan inte moderaterna göra sig själva trovärdiga som miljöns beskyddare genom att avstyra övergreppen på de älvsträckor vi från folkpartiet fört fram i motioner? Jag har uppehållit mig mycket vid folkopinionen i mitt anförande. Jag tycker det är viktigt att ha klart för sig, att de grupper som kämpar har ett stort kunnande. Det kan gälla lokala grupper eller Älvräddarnas samorganisation. Det kan gälla fältbiologer eller naturvårdsförbund. De vet vad som hotas och vilka oersättliga värden som går till spillo. Att lyssna till deras sakkunskap är inte fel. Att ändra tidigare ställningstaganden efter att ha lyssnat till dem är inte fel, det är bara naturligt. Herr talman! När det gäller Råne älv är detta särskilt tydligt. När frågan första gången kom upp om att tillåta prövning av utbyggnad av Råne älv var vi från flera partier inte på det klara med hur mycket som hotades vid en utbyggnad. Vi i folkpartiet lyssnade. Vi förstod att Råne älv var en älv som borde bevaras. Vi förde in Råne älv på listan över de vattendrag som skulle bevaras. Nu har även centerpartister och moderater slutit upp. Det är en seger, inte bara för människorna där uppe. Det är en seger för förnuftet och ett bevis för att vi faktiskt inte sitter avskärmade från yttervärlden i detta hus. Varför kan inte samma lyhördhet finnas hos moderaterna när det gäller de andra älvsträckorna? Varför kan inte samma lyhördhet finnas hos socialdemokraterna för samtliga älvsträckor? Det är alltså obetydliga energitillskott, men vid en utbyggnad en så stor naturförstörelse!

Herr talman! Jag skall behandla två av de reservationer som centerpartiet har fogat till förslaget om naturresurslag. Det är nr 8 om de primära rekreationsområdena och nr 22 om prövningsskyldigheten avseende träfiberråvara. När riksdagen beslutade att införa någonting som kallades för primära rekreationsområden var det två saker som knöts till detta. Den ena var att detta gällde en typ av markreservation för turism och friluftsliv. Men framför allt knöts till detta förhoppningen ifrån de områden som utpekades att här skulle statliga medel användas för att hjälpa till att i dessa glesbygdsområden bygga ut bristnäringen. Vi har funnit att när vi nu inför en ny planlagstiftning är det angeläget att se till att vi inte har alltför många föreskrifter av denna geografiska karaktär, som skall styra den kommunala planläggningen. När vi under årens lopp har diskuterat detta med Svenska kommunförbundet, som företrädare för de kommunala intressena, har de hela tiden sagt att detta är en onödig planeringsriktlinje. Vi har därför i vår motion tagit upp ett förslag om att dessa riktlinjer borde utgå ur naturresurslagen. Jag ber att få yrka bifall till detta yrkande, som återfinns i reservation nr 8. I byggnadslagen finns bestämmelser om prövning av vissa industrityper. Dit har också förts särskilda regler om prövning av industrier med speciellt stor energiförbrukning och även prövning av förbrukningen av vedråvara. Nu kommer byggnadslagen att upphävas genom det beslut som riksdagen har fattat tidigare i dag. Från den 1 juli 1987 kommer den nya planoch bygglagen att sättas i stället. Vissa delar av den tidigare 136 a § har förts över till denna lagstiftning. Vi menar att den form man i dag har för att pröva förbrukningen av träfiberråvara också är en bestämmelse som inte längre fyller någon funktion. Nu har detta utretts i särskild ordning. En departementspromemoria har utarbetats och är föremål för remissbehandling och diskussion i departementet. För vår del menar vi att det inte finns någon anledning att införa någon särskild ny lag. I samband med att byggnadslagen sätts ur spel borde bestämmelserna om prövningsskyldighet avseende träfiberråvara kunna mönstras ut ur lagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 22.

Herr talman! ”Det allra mesta i Sveriges natur är format efter människans villkor. I denna natur känner vi oss hemmastadda — den ger oss trygghet, och den innefattar också kärleken till födelsebygden och barndomsmarkerna, med dess hemlighetsfulla ram kring våra personligaste minnen och upplevelser. När vi återser dessa platser inser vi hur mycket de har betytt. De står över alla värderingar. Vi betraktar dem genom färgade glas, som under alla förhållanden gör dem sköna och åtråvärda. Behovet av skönhet finns inom oss alla, lika självklart som hunger och törst. Mot skönhetsbehovet görs dagligen sabotage. Vi behöver bara se hur makthavarna i en del fall hanterar vår natur och miljö — suveränt oberörda av folkopinion och protestlistor. Det händer att man tvingas genomföra sina rivningar, vägdragningar eller trädfällningar i skydd av mörkret för att undvika insyn! I värsta fall tillkallas polis för att hålla folket tillbaka —— =.” Detta var ett citat av Gunnar Brusewitz från 1984. Han ställer sitt hopp till människornas engagemang och aktivitet för miljön: Det finns en växande motståndsrörelse i vårt land mot de krafter som med allt brutalare metoder försöker exploatera och förfula vår natur. Man börjar inse vart det är på väg, säger Gunnar Brusewitz. Herr talman! Ja, precis så är det. Men tack och lov är det inte bara så — vissa framgångar kan också räknas in. Men de progressiva förändringar som sker genom politiska beslut på olika nivåer skulle aldrig ha ägt rum utan den rörelse som sker utanför parlamentet. Jag återkommer till detta senare i mitt anförande. Alltför många ekonomiska makthavare är fortfarande suveränt oberörda av folkopinion och protestlistor. Denna suveränitet lönar det sig föga att moralisera över. Jag ser den som inbyggd i själva systemet, där företagare i kraft av sin makt genom ägandet kan ställa anställda och kommuninnevånare inför det orättfärdiga och falska valet mellan arbete och miljö. Brev, telefonsamtal, kontakter med miljöaktivister och ständiga larm om kemisamhällets konsekvenser bekräftar pågående misshushållning med naturresurser. Lagförslagets tre grunddrag — sammanfattningen av riksplaneringen, gemensam grund för allt resursutnyttjande samt ökat kommunalt inflytande — är alltså bra. Lagens uttalade syfte ”att slå vakt om den materiella grunden för produktion och välfärd också för framtida generationer” är långtgående, och det är också bra. Men tyvärr motsvaras inte nämnda syfte i förslaget i övrigt. Vpk efterlyser en ekologisk grundsyn som leder till en hushållning, där alla led i utnyttjandet av naturresurserna finns med. Naturresursoch miljökommittén visar i sitt betänkande SOU 1983:56 en djupare dimension i sitt synsätt. Riksdagen har nu möjlighet att ta ett steg — tillfället är verkligen det rätta — för att instifta ett redskap för solidaritet med kommande generationer. Med posten fick jag i dag ännu ett brev från en kamrat i Sundsvall om miljösituationen där. KemaNord hör till de värsta miljöförstörarna. Där har man grävt ner kvicksilverhaltigt avfall, och det mesta har lakats ut och förts ut i Sundsvallsbukten. I området finns många miljösabotörer, och försyndelserna genom åren är alltför många för att kunna radas upp här. Fiskare som jag träffade i somras, som tar sin fångst utanför Alnön, får på ett drastiskt sätt ständiga påminnelser om hur exploatering, produktionsmetoder och makt — Prot. 1986/87:36 fullkomlighet från företagens sida har slagit undan grunden för fisket som 26 november 1986 näringskälla. Deformerade fiskar, fisk med otäcka bölder, fisk som måste. — mo omm hochas grävas ner är bevis för hur sjuk havsmiljön nu är. Från Västkustens husbehovsfiskares förbund kom en skrivelse om ”stark oro och bestörtning” över att kommuner, stiftelser m.fl. gång efter annan fyller ut vikar och havsområden. Västerhavet misstänks nu dessutom vara storskaligt förorenat av dioxiner — ett av de farligaste gifter över huvud taget som människan känner till. Nya mätningar på krabba visar att de fruktade miljögifterna finns även i de havsområden som vi hittills har betraktat som Sveriges renaste. Halterna är högst vid utsläppstuben från Värö Bruk. Men höga halter finns också på andra håll på västkusten. Och såväl tidigare analysresultat på modersmjölk och Östersjöfisk som de nya mätningarna på krabba visar att halterna i miljön är oroande. Dioxinets verkan är förödande. Hittills är det i tredje världen, i Vietnam, som folket bittert har fått erfara det amerikanska giftets fasansfulla verkan på människofoster. Herr talman! Mitt syfte är inte enbart att vidarebefordra den befogade bitterhet som människorna känner inför miljöförstöring. Medvetenheten i vårt land har ökat så starkt att många inser att det nu behövs avgörande förändringar. Antingen vi vill det eller inte måste vi alla inse att industrisamhället som det nu ser ut kommer att förlora i kapplöpningen med tiden. När regeringen i propositionen och bostadsutskottet i sitt betänkande säger nej till vpk-förslaget om en produktion som är inriktad på och inrättad efter ekologiska, sociala och samhällsekonomiska intressen förlorar vi ytterligare tid. Jag har svårt att kalla detta för annat än förhalning av ett arbete som ändå måste göras. De ansvariga skyggar för att ta tag i frågan om produktionens inriktning. Den blågula varianten av kapitalismen är så cementerad att det, med betänkandets text, finns utrymme för enbart ”ett mera begränsat reformarbete” som aldrig kommer att tvinga fram den teknologi och processteknik som behövs utifrån ekologiska hänsyn. Därför är det svårt att ta Birgitta Dahls vackra ord på allvar när hon inför Svenska renhållningsverksföreningens årsmöte i somras pläderade för en linje som är i samklang med miljörörelsens och vpk:s krav. Birgitta Dahl sade: ”För att uppnå våra miljökrav behöver vi på några strategiska områden radikalt byta system, med hjälp av genomtänkta omställningsplaner.” Detta ställer miljöministern upp som en ny linje i jämförelse med det besvärande dagsläget i kemisamhället.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 Så till frågan om det kommunala vetot, där en stark opinion stödd av bl.a. vpk i riksdagen nu kan glädja sig åt att bostadsutskottet är överens om att säga nej till regeringsförslaget om en uppluckring av det kommunala vetot. Det kommunala vetot kommer att ha samma innebörd som i dag. Vetorätten har sedan den infördes 1972 använts i fyra fall. I ytterligare fall 151 Prot. 1986/87:36 = har vetskapen om rätten inneburit att starka folkliga opinioner på ett tidigt 26 november 1986 stadium har kunnat avstyra planer på vissa anläggningar inom en kommun. Riksdagsledamöter och andra partirepresentanter har verkligen pressats av Enlag om hushållnin, SES i a é TRE & miljöopinionen i denna fråga. För dem som i likhet med regeringen trott att mk det kommunala vetot inte varit folkligt förankrat måste detta vara en viktig lärdom. Motståndet mot försök till inskränkningar har utgått ifrån ett försvar för demokratin. Många kommuner har medverkat utifrån egna viktiga erfarenheter, som i Emmaboda, Nybro och Tanums kommuner. Risken för att inte kunna säga nej till byggandet av en slutförvaringsstation för atomsopor har varit en avgörande faktor. Många lokala aktionsgrupper mot provborrningar och atomavfallslagring har under åren organiserat ett aktivt motstånd. Jag vill gratulera dem alla, men nöjer mig med att nämna Rädda Kynnefjälls-gruppen som blivit riksbekant genom ”kynnet som försätter berg” samt eldsjälen Karl-Inge Åhäll, som använt all ledig tid till opinionsbildning och upplysning för att hindra att ett nationellt offerområde utses och att en kommun körs över i kärnavfallsfrågan. Vpk kan för sin del lova att vpk kommer att motsätta sig alla nya försök som eventuellt kommer att göras för att avrusta det kommunala vetot. Så till frågan om totalförsvarets intressen. I vår partimotion om NRL vänder vi oss emot att totalförsvarets krav skall prioriteras, detta i all synnerhet som det bakom talet om totalförsvaret oftast gömmer sig rent militära intressen. Vpk är för ett starkt totalförsvar, som stärker det civila samhällets motståndskraft och minskar sårbarheten vid kriser och krig. Vpk är emot det starka inflytande som det militära systemet skaffat sig inom samhällslivets många områden. Vi godtar inte den företrädesrätt som föreslås. För att ringa in de frågor som i utskottsbetänkandet rör totalförsvaret, där vpk har en helt annan uppfattning, har vi skrivit tre reservationer. Jag yrkar bifall till dessa, dvs. till reservationerna 4, 5 och 6. I föreliggande lagförslag finns i tredje kapitlet en paragraf som innebär att mineralbrytning inom obrutna fjällområden kan tillåtas av regeringen, om särskilda skäl finns. Denna bestämmelse anser vi skall slopas. Om mineralbrytning i visst fall skall tillåtas av särskilda skäl är detta en fråga som jag anser måste underställas riksdagens prövning. Jag yrkar med detta bifall till reservation 7. Herr talman! Hos de flesta finns det en stark längtan efter trygghet och ett bättre liv. Barn och ungdomar som väcks till insikt om vår tids stora miljöhot tappar ofta tron på de vuxna och framtiden. De känner lika starkt som vi vuxna att miljöförstöringen skapat en allvarlig kris för mänskligheten. Jag är övertygad om att större framtidstro skulle ha förknippats med beslut som hade gått längre än betänkandet och förslaget om naturresurslag. Hoppet, herr talman, är en ännu starkare miljöopinion, om vi skall kunna rädda hotade älvsträckor, redan sjuka havsvikar och områden som kan komma att skövlas, om lyxiga vägoch broprojekt genomförs.

Herr talman! Det politiska minnet är kort. Om man har missat den poängen, går det att lyssna på inläggen här i kväll. Här pratas det om att man 152 skall spara Ammerån, Edänge, Råneälven, man skall spara älven här och älven där, eftersom riksdagen skall respektera den opinion som finns på — Prot. 1986/87:36 skilda håll. 26 november 1986 Nu tycker jag att riksdagsledamöterna först och främst skall respektera ä 3 : 2 En lag om hushållning riksdagen. Och riksdagen har sagt att vi skall ha en vattenplan, som gäller 3,8 Hed natues nen TWh. Av dessa 3,8 TWh skall det vara möjligt att ta fram netto 2,5 TWh för RE att uppnå vattenkraftens andel av elförsörjningen, nämligen 66 TWh. Detta är riksdagens beslut.

Det är hennes och de andra statsrådens jobb, och ingenting annat. Det pratas nu om Ammerån. Jag vill tala om för dem som är relativt nya i riksdagen att vi hade en vattenkraftsberedning. För tre år sedan lämnade vattenkraftsberedningen ett enhälligt förslag till regeringen. Det föreslogs att Ammerån skulle prövas för utbyggnad. Efter en kort tid började något parti vackla för att så småningom hoppa av. Vattenkraftsberedningen sade att vi skall låta Råneälven prövas för utbyggnad. Ända fram till 1985 har det funnits en stor majoritet i riksdagen för att pröva Råneälven för utbyggnad. Nu lär det på något underligt sätt bli underlag för något slags majoritet mot en utbyggnad av Råneälven. Vi hörde Knut Billing säga att det har kommit flodkräftor till Råneälven och att detta skulle vara ett motiv för moderaternas inställning att älven nu skall sparas. Då frågar jag Knut Billing: Menar moderata samlingspartiet att älven skall sparas, eller vad menar ni? Jag har här i min hand ett exempel på hur lösligt man ute i landet driver debatten om vattenkraften. Det gäller ett tal som Carl Bildt höll i Halmstad i oktober månad, närmare bestämt i början av oktober. Vad sade han då om Råneälven? Jo, han sade att moderaterna tillfälligt vill freda Råneälven, moderaterna säger nej till ett idiotstopp. ”Avvecklas kärnkraften”, sade Carl Bildt, ”måste sannolikt Råneälven offras.” Allt medan förvåningen växer hos Knut Billing skall jag läsa en annan bit av samma anförande.

Nu förstår jag debatten i Jämtland bättre. Jag måste medge att jag inte har kunnat förstå den riktigt tidigare. Det gällde förhållandet mellan Hårkan och nedre Långan. Att det blev Hårkan som skulle bli föremål för prövning beror nu på att Hårkan är privatägd, medan nedre Långan ägs av kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Därför skall den sparas. Det är tydligt att ägarskapet till fallrätten är avgörande för hur moderaterna tar ställning i dessa viktiga frågor.

Jag trodde att även om vi slopade middagsuppehållet skulle det finnas så mycken ork kvar att vi kunde hålla reda på vad det är för beslut som riksdagen har fattat och vad som är vägledande för regeringen samt från den utgångspunkten bestämma oss för vilka skäl vi kan ha att ändra uppfattning. Jag tycker i och för sig att det ibland kan finnas motiv för att ändra uppfattning, men om det blir en allmän regel att man skall göra på det sättet slår vi snart sönder det underlag för prövning av vattenkraften som vi har varit överens om att ha. Jag skall ta ett exempel. Jag gick ut och räknade på Siw Perssons reservationer, och jag upptäckte att jag har tappat bort någon av alla de vattensträckor som skulle undantas. Vad har nu Siw Persson lyckats få ihop rent matematiskt? Jo, hon har i sina reservationer under en kort stund i denna talarstol här i kväll fått ihop över 1 TWh av den vattenplan på 3,8 TWh som riksdagen har beslutat. Då är naturligtvis frågan given: Hur skall Siw Persson ersätta denna terawattimme? Vad är det för vattendrag som skall prövas i stället? Det finns ju inget förslag från folkpartiet att vi skall undanröja riksdagsbeslutet om en vattenplan på 3,8 TWh. Jag tycker att det måste finnas någon liten balans i vårt sätt att resonera. Vi befinner oss ju inte alltid ute i buskarna eller ute hos opinionsbildarna, som jag har den allra största respekt för och som jag har mycken kontakt med. Det måste ändå vara någon stil över det sätt på vilket riksdagen tar upp dessa frågor till debatt. Jag vill anföra ytterligare ett exempel. Vi har tagit ett beslut angående Ragunda kommun, som har uttalat att man inte vill förhandla med kraftbolagen BÅKAB och Krångede. Kommunen har gjort sitt ställningstagande på ett fullmäktigesammanträde den 13 maj i år. Man undrar: Varför skall inte riksdagen respektera att man uppe i Ragunda kommun inte vill bygga ut överledningen? Varför skulle Ragunda tvingas att bygga ut? Det kommer över huvud taget inte att bli tal om detta, för riksdagen har aldrig och kommer aldrig att peka ut någon älv som skall byggas ut, för en prövning skall ju ske i vanlig ordning. Då tillmäter man Ragunda kommun så utomordentligt stor betydelse! Men när det gäller Råneälven, där Bodens kommun och Gällivare kommun har sagt ja till utbyggnad, tänker man i rakt motsatt riktning. Där skall man inte bry sig om vad kommunerna säger. Det är ganska onödigt — därvidlag har man rätt att hysa en helt motsatt uppfattning. Vad jag åsyftar, herr talman, är att vi väl åtminstone kan hjälpas åt att hålla litet styrsel på debatten om energiförsörjningen. Det sitter så många i kammaren — det kunde naturligtvis ha varit fler här, men det sitter tillräckligt många — som har varit med om att ta basbesluten om energiförsörjningen. Nu tycker jag att ifall ni vill ändra på dessa beslut skall ni motionera och ge oss möjlighet att göra en ny prövning. Men börja inte säga till statsråden att de inte skall respektera och verkställa riksdagens beslut! Det är deras skyldighet att göra detta — det står faktiskt i deras arbetsinstruktion.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vad Oskar Lindkvist kommer 26 november 1986 ihåg av mitt anförande är att jag talade om Råneälven och att jag talade Om — In jo mm huchållnino flodkräftor. Men i övrigt tycks han inte ha hört eller uppmärksammat eller förstått vad jag sade. Jag framhöll att avgörande för att vi kräver att Råneälven skall skyddas är att älven är den femte största i vårt land och att den har stor betydelse för rekreation och friluftsliv långt utanför Norrbotten. Eftersom det för närvarande är möjligt att avstå från utbyggnad av Råneälven plus de älvar och älvsträckor som redan i dag är undantagna, så vill vi även se till att det blir på detta sätt. Det är viktigt för oss att få ett sådant beslut, eftersom det innebär att om behov icke uppstår kommer dessa älvar eller älvsträckor inte heller att utsättas för risken att bli exploaterade. Jag menar att man inte i sammanhanget kan sätta in frågan om vattenkraftens utbyggnad och frågan om vilka älvar eller älvsträckor som skall bevaras utan att se det hela också i ett större energipolitiskt sammanhang. Där måste olika kraftkällor tas i beaktande — det är ofrånkomligt att se saken så. Då kan vid en avveckling av kärnkraften ingen älv anses vara undantagen.

Det är det hela och fulla budskapet. Och därmed, Oskar Lindkvist, torde jag ha gjort klart att vi följer den linje vi slagit in på tidigare, nämligen att till fullo ersätta ägare för förluster som samhällsbeslut kan innebära.

Herr talman! När det först och främst gäller respekten för oss här i riksdagen och de beslut vi fattar, Oskar Lindkvist, vill jag säga att om vi inte lyssnar till de människor som valt oss och om vi inte tar vårt ansvar för — som i det här fallet — vår orörda natur, då är vi inte värda respekt. I fråga om miljöministern vill jag betona att hon har två funktioner. Hon skall effektuera de beställningar som kommer från riksdagen, men hon skall också se till att miljöintressena tillvaratas i regeringen, så att det inte kommer förslag till riksdagen som är ett hot mot vår återstående orörda natur. När det här förslaget antogs var det Ingvar Carlsson som hade etiketten miljöminister på sig. Det förbättrar ju inte saken. Men förslaget är alltså ett bevis för att man inte anser miljöbevarandet vara en fråga som har hög dignitet i vårt samhälle. Och, Oskar Lindkvist, det finns inte så många anmärkningar att komma med om hur vi debatterar eller vad vi säger, att ni kan dölja att vad ni gör är att ni sviker i den här frågan. Ni kan aldrig för kommande generationer försvara att ni inte vill föra in de skyddsvärda älvsträckor, som vi nu debatterar, under naturresurslagen och ge dem ett skydd för all framtid.

Herr talman! Oskar Lindkvist sade i sin redovisning av vattenkraftsplanens innehåll att man skall tillföra netto 2,5 TWh för att uppnå vattenkraftens andel av energiförsörjningen, 66 TWh, och det är ju riktigt. Men samtidigt kan det finnas skäl att erinra om att vattenkraftsproduktionen förra året uppgick till 70,1 TWh. Jag bara nämner det som exempel på vilka möjligheter som ändå finns att få en ökad elproduktion utan några stora utbyggnader. Sedan måste jag framhålla att jag är litet ledsen när Oskar Lindkvist raljerar och säger att någon här har sagt: Låt oss köpa nya TV-apparater! Jag tycker att det är litet dålig stil att raljera på det sättet. För att belysa de hushållningsmöjligheter som finns på olika områden plockade jag ut detta exempel — vad en ny TV-apparat drar i jämförelse med de gamla apparaterna. Jag anförde exempel på vad de stora älvarna skulle betyda när det gällde utbyggnad och talade om att de tillsammans bara skulle ge 0,5 TWh. I diskussionen skulle vi väl kunna bemöda oss om att vara litet sakligare i sådana här sammanhang. Jag tror inte att debatten vinner särskilt mycket på att man raljerar på det sätt som Oskar Lindkvist gjorde. Jag har här det särskilda yttrandet från vpk:s representant i vattenkraftsberedningen med den alternativa vattenkraftsplan som han — Göran Bryntse — lade fram 1983. Det framgår där att vi har en alternativ plan beträffande vattenkraftsutbyggnaden som skulle ge 3 TWh. Vi har från vpk:s sida återkommit vid flera tillfällen med detaljerad redovisning beträffande vattenkraftsutbyggnaden med andra planer. Jag undanber mig, Oskar Lindkvist, fortsättningsvis påståenden om att vi från vpk:s sida inte skulle ha alternativ till vattenkraftsplanen.

Herr talman! Nej, varför skulle Siw Persson skämmas över sin ställning hos 26 november 1986 väljarna? Om hon tvunget skall skämmas, så passar det bra att berätta för — pm. jmo mm puchållnino riksdagen vilken vattenplan som är lämplig att ha för att klara energiförsörjningen med vattenkraft. Jag begär ju att ni här i riksdagen skall ge besked om vad ni åsyftar, och jag frågar Siw Persson: När den här terawattimmen har reserverats bort i talarstolen, var finns ersättningen när det gäller elförsörjningen med vattenkraft? Det kan väl åtminstone Siw Persson ge mig ett besked om. Knut Billing skall jag ställa en motfråga till, för det är klart att jag lyssnade på hans anförande. Jag har alltid lyssnat på Knut Billing, för nästan alltid när Knut Billing talar är det svårt att acceptera särskilt mycket. Nu frågar jag: Vem skall man lita på i moderata samlingspartiet när det gäller Råneälven? Skall man lita på moderaterna i bostadsutskottet, eller skall man lita på partiledaren Carl Bildt? Skall vi lita på den som är för eller den som är emot? Skall vi lita på den som har Råneälven i reserv för den händelse den kan behövas om kärnkraften avvecklas? Det tror jag vore mycket intressant att veta. Kerstin Ekman framhåller att Birgitta Dahl även är miljöminister, och så säger hon ordagrant: Birgitta Dahl skall också se till att det inte kommer förslag till riksdagen av denna omfattning. Hur skall detta gå till? Skall miljöministern kolla alla motioner, interpellationer eller förslag som läggs fram, så att hon har godkänt dem innan de kommer till riksdagen? Är inte riksdagen kapabel att klara av de frågor som i sedvanlig ordning läggs fram för prövning i den här kammaren? Jag skulle vilja veta hur miljöministern skall utöva den censur som Kerstin Ekman är ute efter. Jag trodde att jag gjorde Tore Claeson en tjänst genom att inte nämna vem det var som talade om radioapparaterna. Jag anser nämligen att detta är en fråga av en helt annan storleksordning, och jag tyckte att Tore Claeson litet lättsinnigt kastade fram sitt exempel i en sådan här viktig debatt.
Herr talman! Oskar Lindkvist frågar mig vem man skall lita på hos moderaterna när det gäller bevarande av Råneälven. Svaret är, Oskar Lindkvist, att man skall lita på alla moderata riksdagsmän när det gäller att bevara Råneälven. Däremot skall man inte lita på Oskar Lindkvist och socialdemokraterna.
Herr talman! Nu är väl Oskar Lindkvist verkligen ute på halis. Jag trodde faktiskt att det var ett regeringsförslag, som vi hade fått ett betänkande över från bostadsutskottet, som vi nu behandlar. Tror Oskar Lindkvist att det är han som sitter och bestämmer och lägger fram förslagen och att de inte kommer någon annanstans ifrån? Under motionstiden gör man så, men inte när det gäller lagförslag.
Herr talman! Oskar Lindkvist sade inte särskilt mycket tidigare beträffande Råneälven, trots att Magnus Persson ett par gånger annonserade att Oskar Lindkvist verkligen skulle redogöra för den frågan. Jag kanske kan bidra med något beträffande Råneälven, om jag säger att alla vattenkraftsutbyggnader ger en ökad försurning av älvarna och en urlakning av kvicksilver i vattnet. Det visar bl.a. kanadensiska och finska undersökningar som har gjorts ganska nyligen. I Råneälven skulle t.ex. en utbyggnad kunna betyda svartlistning av vattendraget på långa sträckor på grund av kvicksilver. Dessutom kunde det bli svår syrebrist i det stora konstgjorda magasinet med fiskdöd som följd, om man skulle realisera de utbyggnadsplaner som finns. Försurningen av våra vatten gör att älvarna i dag är ännu viktigare att bevara, inte minst som genbanker och referensområden. Det är naturligtvis svårt, Oskar Lindkvist, att i en sådan här debatt vara så exakt och ta sådana exempel att man tillfredsställer alla människor. Jag valde exemplet med TV-apparaterna därför att jag trodde att det var ett exempel som de flesta människor väl kunde känna igen, eftersom de flesta har TV. Och jag gjorde det uteslutande för att belysa de stora möjligheter som finns när det gäller olika hushållningsåtgärder och energibesparingar som kan vidtas inom industrins processer och tillverkningar av olika produkter.

Herr talman! Nu har vi fått höra att Siw Persson inte har någonting att meddela när det gäller vilket underlag folkpartiet har för vattenplanen. Det är väldigt viktigt att veta. Då kan man ju från folkpartiets sida prata hipp som happ, för då är man inte bunden av något ansvar i riksdagssammanhang. Jag hävdar att vi skall ta ansvar för de beslut vi fattar i riksdagen. Tar vi inte ansvar för dem, skall vi i första hand se till att få riksdagen att ändra de beslut vi inte tycker om. Så anser jag att det är rimligt att vi arbetar. Knut Billing gav mig ett klassiskt svar. Vem litar man på i moderata samlingspartiet? Jo, man litar på de moderata riksdagsledamöterna. Då måste jag fråga: Vem skall vi lita på när det gäller Råneälven: riksdagsmannen Carl Bildt eller riksdagsmannen Knut Billing? Den frågan kanske kan besvaras i ett lämpligt sammanhang. Kerstin Ekman hänvisar till att det här förslaget kommer från regeringen och naturligtvis från Birgitta Dahl, som tillhör regeringskretsen. Inom riksdagen har 1984 och 1985 funnits en mycket kraftig majoritet för att låta pröva Råneälven för utbyggnad. 1986 svänger helt plötsligt både centerpartiet och moderata samlingspartiet. Då får ni väl anmäla till regeringen när ni har för avsikt att ändra uppfattning, så att den kan väga in det i de förslag den — Prot. 1986/87:36 ämnar förelägga riksdagen. Dessa hastiga förändringar av uppfattningarna är 26 november 1986 inte till någon enda fördel, om man vill åstadkomma en balanserad debatt om SSE En lag om hushållning energiförsörjningen. med hatufresidskr Tore Claeson vill jag bara fråga: Vad är det som har inträffat uppe i m Hå Norrbotten sedan 1984 och 1985 som motiverar dessa svängningar? Om vi börjar svänga oss efter hand som svängningarna sker ute i landet, då får vi aldrig någon plan av vilket slag det vara månde. Mitt ärende här har inte varit något annat än att införa litet moral i den politiska debatten, åtminstone när vi befinner oss i riksdagen. Herr talman! Jag hoppas att vi bygger ut vattenkraften i så liten omfattning som möjligt, eftersom jag är motståndare till utbyggnad. Men jag är också anhängare av de beslut som riksdagen har fattat.

Herr talman! I förslaget till ny naturresurslag har en tredjedel av Sveriges areal klassats som riksintresse. Till detta kommer områden som länsstyrelser och kommuner anser vara av riksintresse. Ambitionen hos politiker och tjänstemän är stor på det här området. Man vill gärna visa upp att regionen har stora naturvärden. För att belysa hur begreppet riksintresse breder ut sig vill jag som exempel nämna hur det ligger till i mitt eget län, Kopparbergs län. Det förslag som förelagts länsstyrelsens styrelse omfattar 142 objekt som är av riksintresse för naturvården. Av de 142 objekten är 66 gamla eller delar av gamla objekt. 76 föreslås tillkomma och 11 gamla föreslås utgå. Man anser också att ytterligare två bör kunna bli av riksintresse. Alltså har 65 nya områden tillkommit med anledning av NRL. Enligt tidningsuppgifter diskuteras nu inom länsstyrelsen huruvida Vasaloppet är ett riksintresse eller ej. Med det vida innehåll som begreppet riksintresse fått urholkas begreppets innebörd. Men det kan också ge upphov till betydande inskränkningar i verksamheter som är nödvändiga för samhällets utveckling. Fortsätter detta låses stora områden upp med restriktioner. Betydligt mera stringent uttrycktes begreppet riksintresse i den fysiska riksplaneringen, där det formulerades på följande sätt: De riktlinjer som nu bör fastställas för den fysiska riksplaneringen bör ta sikte på sådana naturtillgångar där rikssynpunkterna och den stora allmänhetens intresse har stor tyngd. Det gäller just kusterna, fjällvärlden och vissa vattendrag. I en motion har vi hävdat att det inom en inte alltför avlägsen tid kommer att bli nödvändigt att på ett mera avgränsat sätt fastslå vad som är av riksintresse. I annat fall kommer begreppet att förlora sin innebörd. Skogsindustrin har också hävdat att skogsbruket skall klassas som riksintresse. Skulle så ske, kommer dels så gott som hela Sveriges areal att vara av riksintresse, dels skogsbruket att underställas länsstyrelsens prövning vid varje förändring av verksamhetens inriktning. Låt oss i stället, herr talman, se till att ge de områden som är unika till sin karaktär ett verkligt skydd, till gagn för vår och kommande generationer.

Herr talman! I 4 kap. naturresurslagen finns bestämmelser om att vissa industrianläggningar inte får utföras utan tillstånd av regeringen. Dessa bestämmelser finns i dag i 136 a § i byggnadslagen. Syftet med dessa är att regeringen vid en allsidig prövning på ett övergripande sätt skall kunna sammanväga olika synpunkter av bl.a. miljömässiga, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska skäl. I reservation 22 har centern tagit upp frågan om prövningsskyldigheten när det gäller anläggningar där träfiberråvara förbrukas. Man menar att en sådan prövning inte är nödvändig och att prövningsskyldigheten bör upphöra. Så anser också moderaterna i sin reservation 1, men de har hårdare motivering. Bestämmelsen om prövningen av dessa anläggningar infördes 1975. Bestämmelserna har sedan kompletterats och ändrats i syfte att förenkla handläggningsordningen. Prövningen kom till för att säkerställa skogsindustrins råvarubehov i ett långsiktigt perspektiv. Risk för konkurrerande intressen kunde inte uteslutas. Eftersom jag själv kommer från ett skogslän, Västernorrland, där skogsindustrin har mycket stor betydelse, är jag angelägen att framhålla betydelsen av att skogsindustrin får sitt råvarubehov tillgodosett. Och där har jag inte den tilltro till marknadskrafterna som moderaterna talar om i sin reservation. Nu finns det, som Kjell A. Mattsson tidigare sagt, i föreliggande förslag inga regler om regeringsprövning av träfiberråvara. Det pågår för närvarande en beredning i regeringskansliet. I motsats till Kjell A. Mattsson ser jag fram emot och förväntar mig ett lagförslag under våren 1987. Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på reservation 22. I reservation 23 föreslår centern ett system för miljökonsekvensbeskrivningar och i reservation 24 ett system med naturresursräkenskaper. För att reglerna i naturresurslagen skall få avsedd verkan krävs ett väl utvecklat system för kunskapsförsörjning. En nära samverkan måste ske mellan kommuner och länsstyrelse, där man kan utnyttja det material som finns hos centrala myndigheter samt hos lokala och regionala specialiserade organ. Den som i dag söker tillstånd till ett exploateringsföretag måste också belysa verkningarna av företaget på ett sådant sätt, att förutsättningarna för tillstånd kan bedömas. Prövningsmyndigheten inhämtar därefter material från berörda myndigheter, sakägare och andra intressenter och kan också begära ytterligare utredningar, om det anses nödvändigt för att avgöra ärendet. En sådan utredning skall normalt bekostas av den sökande. Erfarenheterna från den här modellen är goda, varför det enligt utskottsmajoriteten inte finns någon anledning att i dag ändra den. Grundsynen i det förslag som vi nu behandlar andas miljöhänsyn och miljöbevarande. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder och väger in de bedömningar som erfordras för att belysa den miljöpåverkan som kan bli följden av vissa etableringar. Därför behövs inte heller något nytt system för naturresursräkenskaper. Jag yrkar avslag, herr talman, på reservationerna 23 och 24 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del.

Herr talman! Det här inlägget kommer att gälla Råne älv. Få frågor under de senaste åren har så upprört folkopinionen i vårt land som planerna på att bygga ut Råne älv.

Det är således en näst intill total uppslutning i arbetet med att rädda en värdefull och unik älvdal från skövling. Vem är då för en utbyggnad? Jo, socialdemokraterna i riksdagen. I Norrbotten, herr talman, är socialdemokraterna kluvna och har talat med kluven tunga i debatten om Råne älv alltsedan debatten tog fart för nu ett år sedan. I övrigt har bara några spridda röster hörts för, någon här och någon där. Sysselsättningsskäl, som socialdemokraterna då och då fört fram som argument för en utbyggnad, får aldrig bli så starka att vi tar i anspråk orörda älvar. Ett så kortsiktigt agerande — jag kan gärna säga baggböleri — får aldrig ges genomslag i debatten. Jag beklagar socialdemokratin härvidlag. Knut Billing och Bertil Danielsson har väl fört partiets talan i sakfrågorna. I mitt inlägg här i kväll, herr talman, vill jag göra mig till tolk för alla de människor som i brev eller per telefon ytterst angeläget önskat att få behålla sin unika och värdefulla älv, som är en del av livsmönstret i vår del av vårt land. Att säga nej till en utbyggnad av en älv är att säga ja till bevarandet av ett stycke unik och levande natur som eljest för all framtid skulle gå förlorad. Det här kanske skulle ha sagts tidigare i debatten. Råne älv är den femte i storlek av Sveriges kvarvarande älvar som inte är utbyggda. Älven utgör ett helt orört ekologiskt system och är hela 22 mil lång. Råne älv är synnerligen olämplig som kraftproducent på grund av att den har långsluttande stränder och få sjöar. Det krävs mycket av många torrläggningar och stora överdämda markområden för att energi skall kunna utvinnas. 4-5 mil kommer att torrläggas och ca 2 400 hektar att dränkas, om älven byggs ut. Skadorna blir alltså mycket stora i förhållande till den utvunna energimängden, som endast kommer att uppgå till 0,25 TWh. Kostnaden för utbyggnaden blir mycket hög, ca 1 100 milj.kr. Råne älv är klassad som ett riksintresse ur geovetenskaplig synpunkt på sträckan Degerselet-havet med bl.a. unika moränområden. Kring älven finns också flera sällsynta växter, som fackelblomster och brakved. Vegetationen är vidare på många områden ovanligt rik inte minst inom de låglänta områden som kommer att överdämmas. Faunan vid Råne älv är mycket artrik. Här finns en rad sällsynta arter. Flera mycket viktiga fågelområden finns längs älven, bl.a. vid det blivande dämningsmagasinet i Muorka. Vid Råne älv finns bl.a. följande arter: salskrake, svarttärna, bläsand, smalnäbbad simsnäppa, brushane, enkelbeckasin, dvärgbeckasin, trana, kungsörn, ormvråk, jorduggla, slaguggla, blå kärrhök, brun kärrhök, hökuggla och fjällvråk. Dessutom kan nämnas ett våtmarksområde, Gallaträsket vid Mårdselet, som har gott om tranor. Vid Råneälven finns också björn. En stor del av Råneälven från Mårdselet och ner till havet är skyddad enligt naturvårdslagens 19 § på grund av den värdefulla landskapsbilden. Det gäller bl.a. sträckan Mårdselet-Klingelsel och vid Lillåholm, där den stora kanalen från kraftverksbygget skall grävas. Råneälven är en mycket bra laxälv med ovanligt stora områden lämpade för laxreproduktion. De bästa områdena för detta ligger inom det blivande magasinet i Muorka och på den långa torrläggningssträckan nedanför Mårdselet. Älven har i undersökningar också klassats högt ur sportfiskesynpunkt. Enligt av fiskeriintendenten nyligen gjorda undersökningar kan Råneälven producera hela 30 ton lax per år. Detta är betydligt mer än som tidigare antagits och som legat till grund för tidigare klassning. Den speciella Råneälvslaxen har betydande genetiskt värde när det gäller möjligheterna att bibehålla en livskraftig laxstam i Östersjön. Detta beror bl.a. på den stora reproduktionsförmåga som Råneälven har. Råneälvslaxen vandrar mycket långt upp i älven och har sina viktiga lekområden ovanför Mårdselet. Varje kilo sportfiskefångad lax ger enligt fiskeristyrelsens undersökningar ca 900 kr. tillbaka till bygden. I Råneälven finns också en livskraftig havsöringsstam, som inte minst för sportfisket är viktig. Råneälvssiken är Sveriges förnämsta säger vi, och den är den största havsvandrande sikarten. Den är mycket betydelsefull inte minst som avelsfisk för inplantering i andra vattendrag runt om i landet. Det fångas i medeltal hela 40-50 ton per år och vissa år upp till 70 ton. Sikfiske är därmed en mycket betydelsefull binäring för många familjer längs älven. Råneälven är ett av vårt lands allra bästa harrfiskevatten och är vida känd för detta fina fiske. Den har också en mycket fin stam av öring. Råneälven är ett av de bästa kräftfiskevattnen i Norden, och kräftan i älven är dessutom helt fri från sjukdomar. Varje år fångas här över 20 000 kräftor på fyra dagar. Kräftan är mycket känslig för försurning och tål bara små sänkningar av pH-värdet. Genom de stora överdämningarna av myrområden kommer Råneälvens vatten att försuras kraftigt. Detta kommer att slå ut kräftbestånden på mycket kort tid. Finska undersökningar av sådana magasin som i Råneälven visar på en kraftig urlakning av tungmetaller, främst kvicksilver, och en kraftig försurning. Liknande erfarenheter finns från Canada och de stora magasinen där. Urlakningen har varit så kraftig att vattendragen blivit svartlistade och fisken otjänlig som människoföda. Undersökningar av magasin i Gideälven visar på samma sak. Flodpärlmusslan har en av sina bästa lokaler i Sverige i Råneälven, och pärlfisket var tidigare en viktig binäring i älvdalen. Nu är flodpärlmusslan fridlyst. Råneälven är bland de viktigaste områdena för skydd för uttern i vårt land. Uttern förekommer i hela älvdalen, ända från havet och långt upp i källorna ovanför Muorka. Den finns också i biflödena Sörlillån, som kommer att torrläggas, och Norrlillån. Sverige har i internationella avtal förbundit sig att skydda denna djurart och dess miljö. Råneälven ligger mitt i ett skogsrenskötselområde. Markerna runt älven är därför mycket viktiga för renskötseln. Detta gäller inte minst de stora myrområden som kommer att överdämmas av magasinen. En utbyggnad kommer också att orsaka mycket stora skador på flyttningsleder och allvarligt skada Gällivare samebyars möjligheter att bedriva en rationell renskötsel. Ett 30-tal familjer är beroende av en fungerande renskötsel. Stora skogsområden kommer att överdämmas och enligt beräkningar i Ekströmska utredningen medföra att 15-20 arbetstillfällen direkt går förlorade, och det för all framtid. Råneälven har stor betydelse ur rekreationssynpunkt på grund av sin orördhet och sin närhet till stora befolkningscentra. Detta visar sig också i den omfattande sportstugebebyggelsen som finns längs älven. Herr talman! Jag beklagar socialdemokraternas mening att alla problem i Norrlandslänen bara går att lösa med mer pengar, mer grus och betong tippat i orörda älvar. Socialdemokraternas ambitioner har ju under åren varit att bygga ut allt som går att bygga ut — av sysselsättningsskäl. Människor i Norrlandslänen behöver inte total exploatering i sina strävanden att kunna få leva kvar i sin hembygd. Lika viktigt är att vi får bibehålla vår orörda natur, som är en del av vårt sätt att leva. Jag yrkar bifall till de moderata reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Ett enhälligt utskott föreslår i det betänkande som riksdagen nu behandlar bifall till regeringens förslag om att vattenkraftverk ej får byggas samt att vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål ej får utföras bl.a. inom Vindelälvens vattenområde. I en motion i anslutning till nämnda proposition har jag och Roland Brännström föreslagit att ett biflöde inom Vindelälvens vattenområde, nämligen Laisan, skulle undantas. Den främsta anledningen till detta vårt förslag är att tillförsäkra en fortsatt drift av malmfyndigheten i Laisvall i Arjeplogs kommun i Norrbottens län. Denna fyndighet är belägen på ömse sidor av Laisälven. Brytningen av fyndigheten befinner sig för närvarande i ett slutskede, eftersom den geologiska livslängden med nuvarande produktionsvolymer förväntas upphöra om ca 20 år. Erfarenheterna från tidigare gruvnedläggningar visar att den ekonomiska livslängden för en gruva är betydligt kortare än den geologiska, varför man har all anledning att befara att en nedläggning av Laisvallgruvan icke ligger så fjärran i tiden som 20 år. En nedläggning av Laisvallgruvan kommer för den berörda kommunen Arjeplog att medföra katastrofala konsekvenser. Så gott som samtliga industrisysselsatta i kommunen är direkt eller indirekt beroende av sysselsättningen i gruvan. Laisvallgruvan är således ur sysselsättningssynpunkt viktigare för Arjeplogs kommun än vad exempelvis SSAB är för Luleå, Borlänge och Oxelösund eller exempelvis vad Volvo är för Göteborg och andra orter. Gruvan är också viktig när det gäller sysselsättningstillfällen inom andra områden, inte minst vid Rönnskärsverken i Skellefteå, där malmen slutförädlas. Omfattande arbeten pågår för att såväl på kort som på lång sikt tillförsäkra fortsatt existens av gruvverksamheten i Arjeplog. Av de långsiktiga åtgärderna utgör ett tillvaratagande av mineraliseringen under Laisälvens botten en av de mest intressanta. Detta skulle då ske genom dagbrottsbrytning och en förbiledning av älven vid sidan av dagbrottet. Man skulle alltså flytta älvfåran. Genom de beräkningar som gjorts har detta projekt på grund av de kostnadskrävande insatserna visat sig vara föga ekonomiskt försvarbart. Ett annat alternativ har därför aktualiserats, nämligen ett överledande av en del — jag vill betona en del — av Laisälvens vatten till Skellefteälven. En sådan överledning skulle förutom att den förlängde gruvdriften med minst ett tiotal år och därmed ge åtskilliga byggjobb under lika lång period även ge ett icke föraktligt energitillskott till låg kostnad. Detta skulle ske med en liten påverkan på miljön. Vi har i motionen ansett att en samhällsekonomisk kalkyl kan motivera en kombination av överledning och fortsatt gruvbrytning. Med fyra rader i betänkandet avvisar bostadsutskottet vår motion med motiveringen att man har förståelse för motionärernas ambitioner att tillskapa sysselsättning i Norrbottens län men att intresset av att bevara Vindelälven väger tyngre. Vår ambition var att slå vakt om befintliga sysselsättningstillfällen. Vår ambition är också att bevara Vindelälven, ty en överledning av en del av Laisälvens vatten hade knappast varit märkbar i Vindelälven. Detta hade ett närmare studium kunnat visa. Herr talman! Låt mig deklarera att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta rimmar illa med vad industriministern sagt i debatter om regionalpolitiken. Han har vid ett flertal tillfällen hävdat att regionalpolitiken inte ensam kan ta ansvaret för att vi skall kunna uppnå en balanserad regional utveckling och skapa likvärdiga förutsättningar för befolkning och näringsliv i alla delar av vårt land. Han har hävdat att det är helt orimligt att begära att man med regionalpolitiska insatser skall kunna reparera vad andra politikområden eventuellt ställt till med. Andra politikområden har ett ansvar för att vi skall uppnå en balanserad regional utveckling. Jag har inget yrkande i anslutning till vår motion, men jag vill uttala en förhoppning om att riksdagen är beredd att positivt pröva åtgärder som kommer att bli nödvändiga, eller egentligen redan nu är nödvändiga, för denna hårt prövade bygd. Detta verifieras också av länsarbetsnämnden i länet som i sin rapport om arbetsmarknadsutsikterna inför den kommande = Prot. 1986/87:36 vintern säger — på grund av planerade nedskärningar av antalet anställda i 26 november 1986 gruvan i Laisvall — att möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen i Arjeplog bedöms som mycket begränsade om ej särskilda insatser vidtas. Avslutningsvis tänkte jag något beröra mineralbrytningen inom de obrutna fjällområdena. Vissa reservationer i betänkandet som berör denna skulle, om de antogs av riksdagen, omöjliggöra all mineralprospektering inom dessa områden. För närvarande är det endast om mycket starka samhällsintressen talar för gruvdrift inom de obrutna fjällområdena som gruvdrift kan medges. Detta föreslås gälla även fortsättningsvis. En förutsättning är dock att brytningen genomförs på ett sådant sätt att områdets tillgänglighet ej ökar väsentligt och att skadan från natursynpunkt blir liten. Prospektering kan dock bedrivas inom huvuddelen av området. Prospektering är dock en långsiktig och mycket kostnadskrävande verksamhet. De begränsningar som nu finns inom de obrutna fjällområdena gör att gruvföretagen inte är beredda att starta stora dyrbara prospekteringsprojekt inom dessa områden. Även om undersökningarna är lyckosamma och resulterar i nyfynd av normalt brytvärda malmer är risken påtaglig att tillstånd för brytning ej medges. Ungefär hälften av den ur prospekteringssynpunkt intressanta berggrundenit.ex. Kiruna kommun ligger inom de obrutna fjällområdena. De fynd som hittills gjorts tyder på att malmpotentialen är hög inom dessa områden. Det är av vitalt intresse för sysselsättningen i Norrbotten att nya fyndigheter kan hittas och tas i drift. Jag hade därför gärna sett att en översyn hade gjorts av de restriktioner som finns för gruvbrytning inom de obrutna fjällområdena för att därigenom få till stånd en aktivare prospektering inom dessa områden. Vidare bör man klarare än nu precisera de villkor man ställer på gruvföretagen och inte ange dem i allmänna ordalag. Om villkor av olika slag även framdeles skall finnas bör statliga stöd ges till de företag som har så goda idéer och uppslag att de vill genomföra prospekteringskampanjer inom de obrutna fjällområdena. Det här är en konsekvens om man önskar att både bibehålla speciella villkor för gruvbrytning och samtidigt få dessa områden undersökta ur malmgeologisk synpunkt. Herr talman! Enligt mitt förmenande finns det inget annat län där det föreligger så stora områden som är belagda med olika former av restriktioner som Norrbottens län och då speciellt fjällkommunerna. När man passerar kommungränsen till dessa fjällkommuner kommer man snart till den s.k. odlingsgränsen med dess restriktioner. Efter det kommer man till den s.k. skogsodlingsgränsen med dess restriktioner. Nästa gräns är gränsen för de s.k. obrutna fjällområdena innan man når norska gränsen. Därutöver har man gränser för naturreservat och nationalparker med allt vad det innebär. Frågan är därför: När passerar man toleransgränsen med alla dessa gränser?

Herr talman! Jag har inte tänkt beröra några enskilda områden, utan jag skall några minuter uppehålla mig vid principerna kring naturresurslagen, dvs. jag skall litet grand motivera varför det behövs en naturresurslag. Jag 165 skall tala om varför det föreliggande förslaget egentligen borde avvisas men även varför jag ändå tycker att förslaget skall antas. Varför behövs det egentligen en naturresurslag? Jag har den uppfattningen att det är nödvändigt att reglera förhållandet mellan människa och natur. Vi som lever i dag tillhör den första generation som verkligen kan hota naturen. Vi är de första som har kunskap, ekonomi och teknik för att överskrida naturens toleransgränser. Därför är det angeläget att man så småningom antar en mer ekologisk grundsyn, dvs. en helhetssyn på förhållandet mellan natur, människa och samhälle. Vad innebär en sådan ekologisk grundsyn? Bl. a. innebär den att vi måste hushålla med naturresurser. Detta hushållningsmål har tre olika aspekter. Den ena är försörjningsaspekten. Om naturtillgångarna skall räcka till alla människor krävs det hushållning. Den andra aspekten är uthållighetsaspekten. Vi måste i dag, när vi utnyttjar naturresurserna, ta hänsyn till kommande generationer som också har behov av samma naturresurser och kanske, eller snarare alldeles säkert, ett ännu större behov av dessa resurser. Den tredje aspekten är de negativa sidoeffekterna, eller miljöeffekterna, vid utnyttjande av naturen och naturresurserna. De uppstår både vid utvinnandet av naturresurserna, vid omvandlingen av dem, vid användningen av dem, och vid resthanteringen av det som blir över. Man måste komma ihåg att det inte bara är avfallet i samband med produktion eller utvinning som innebär miljöproblem, utan det är också innehållet i de s.k. nyttigheterna som vi producerar som så småningom hamnar på soptippen. Jag kommer då till frågan: Är det förslag som föreligger det som behövs? Svaret är egentligen ganska entydigt — det är det inte. Det finns flera argument mot att anta en naturresurslag av den form som vi har framför oss på bordet i dag. Detta beror bl.a. på att det föreliggande förslaget till naturresurslag i stora stycken innebär en framskrivning av den fysiska riksplaneringen, låt vara inte fullt så mycket som man från moderater och folkpartister kräver att det skulle vara. De har i sina reservationer framfört synpunkten att det skulle räcka med en fysisk riksplanering. Men även lagförslaget har naturligtvis den här typen av brister. Detta framgår väldigt tydligt om man läser 2 kap. 1 §. Där står det: ”Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” Detta innebär bristande helhetssyn. Det är alltså en sektorsyn och man skulle kunna ge lagen ett annat namn utan att ändra på bokstäverna och kalla dem för naturrevirlag i stället för naturresurslag. Jag skulle önska att den formulering som fanns med i naturresursoch miljökommitténs betänkande för några år sedan hade återfunnits här i stället. Jag skall läsa litet ur det betänkandet. Där står på ett ställe: ”Sambanden mellan olika ekosystem och de biogeokemiska kretsloppen är komplexa. Påverkan och förödelse av ett system eller ett kretslopp kan ge påverkan på andra system och därmed omintetgöra eller försvåra åtgärder inom ett helt annat fält av naturresurspolitiken. Sådana samband skulle kunna beaktas bättre om en samlad bedömning kunde göras. En och samma naturresurs har ofta olika egenskaper. Vidare har olika naturresurser ofta liknande egenskaper. Ett och samma behov, exempelvis uppvärmning, råvarubehovet i industrin, byggverksamheten m.m. kan därför ofta tillfredsställas genom bruk av flera olika naturresurser eller en kombination av dessa. Flera behov kan också täckas genom bruk av en och samma naturresurs. Nyttjande av naturresurser inom en sektor för ett behov kan påverka tillgängligheten inom en annan sektor för ett annat behov. Eventuella ingrepp i naturresurshanteringen inom en sektor får följaktligen konsekvenser för naturresurshanteringen i andra sektorer.” : Om man fortsätter att studera andra kapitlet finner man att förslaget inte ser till helheten. I stället försöker man i det kapitlet att dela in landet i olika riksintressen som bör skyddas från andra åtgärder än dem som det här intresset motiverar. Detta är naturligtvis egentligen orimligt på sikt. De stora miljöhoten — försurning, förgiftning, klimatförändringar — rättar sig inte efter stoppgränser som innebär att man säger att detta område är skyddat mot den eller den åtgärden. I stället är det vårt sätt att utnyttja naturen — då vi bedriver skogsbruk, jordbruk eller mineralhantering, då vi utvinner och, som vi kallar det, förädlar råvarorna — som innebär stora ingrepp i ekosystemen. I detta sammanhang vill jag anknyta till jordbruksutskottets yttrande över naturresurslagen. Utskottet har tagit upp frågorna om skogsbruket och jordbruket och påpekar att det finns tillräckliga skäl att utöver vad som görs i propositionen betona vikten av att vederbörlig hänsyn inom ramen för ett decentraliserat synsätt tas till jordoch skogsbrukens intressen och att så långt möjligt näringarnas berättigade intressen kan tillgodoses. För att ge uttryck åt det ytterligare motiv som bör vägleda lagstiftningen i denna del bör ett nytt första stycke införas i andra kapitlets fjärde paragraf. Detta stycke bör ges följande lydelse: ”Jordoch skogsbruk är näringar av nationell betydelse.” Jag tycker att ett sådant tillägg är angeläget, för det visar att man från såväl jordbruksutskottet som bostadsutskottet har sett det nödvändigt att betona vikten av de två näringar som förvaltar den största delen av ytan i Sveriges land. Jag har nu tagit upp förbättringar som gjorts i lagförslaget, och jag sade tidigare att jag tänkte avsluta med en kommentar till varför jag ändå anser att lagförslaget bör antas. Det viktigaste skälet till detta är portalparagrafen i lagen. Den lyder efter den ändring som har gjorts och som har diskuterats i både jordbruksutskottet och bostadsutskottet så här: ”Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas.” Här kommer alltså ordet långsiktigt med, och det är angeläget. Det är ju när man ser detta långsiktigt som ekologi och ekonomi blir samma sak. Jag ser alltså portalparagrafen som väl överensstämmande med de synpunkter jag inledningsvis hade om varför vi behöver en naturresurslag. Det är min förhoppning att vi då vi antar lagen med denna inriktning, men också med de brister som naturligtvis finns, skall så småningom kunna komma närmare en naturresurslagstiftning som bygger på en ekologisk grundsyn. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 23 och 24 om miljökonsekvensbeskrivningar och naturresursräkenskaper. Genom att bifalla dem kan man förbättra detta betänkande i viss omfattning. Dessutom vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet så när som på de punkter där centerpartiet har medverkat till reservationer.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar ingår bl.a. kravet på att Råneälven skall innefattas i naturresurslagen och inte byggas ut. Sedan tidigare riksdagsbeslut är ett flertal Norrbottensälvar undantagna från utbyggnad. Om nu även Råneälven skulle tillföras denna grupp, skulle detta komma att innebära att fyra av Norrbottens fem älvar omfattas av restriktioner som omöjliggör utbyggnad i någon form. När det gäller Råneälven och dess utbyggnad har det tidigare när riksdagen behandlat frågan såväl 1984 som 1985 funnits en majoritet för utbyggnad, men sedan dess har folkpartiet, centern och moderaterna svängt åtskilliga gånger, vilket reservationerna i betänkandet också vittnar om. Debatten om älvens utbyggnad eller ej har varit ovanlig på flera sätt, inte minst därför att de aktiva lantbrukarna i älvdalen är för en utbyggnad, något som understryks av att älvdalens LRF-förening i sitt remissvar tillstyrkt en utbyggnad. Bakgrunden till detta ställningstagande är bl.a. att stora landområden översvämmas varje år och åstadkommer avsevärda problem för lantbruket. Exempelvis blir vägarna i vissa områden i älvdalen obrukbara under stora delar av vårarna. En vattenkraftsutbyggnad skulle åstadkomma ett jämnare vattenflöde och därmed en möjlighet för lantbrukarna i älvdalen att bruka sina markområden på ett betydligt bättre och rationellare sätt. Det är märkligt och förvånande att centerpartiet inte lyssnar på de lantbrukare som bor i denna älvdal och som arbetar under så besvärliga förhållanden. I de borgerliga reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet kan noteras en rad påståenden som inte är förankrade i verkligheten. Till dessa hör bl.a. påståendet att Råneälven är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv för befolkningen i Norrbotten och även utanför länet. Sanningen är istället att älven kommer långt ner på rekreationslistan för norrbottningarna. Man föredrar främst den mest utbyggda Luleälven eller någon av de andra tre stora outbyggda älvarna i länet. Detta beror väsentligen på att Råneälven till stora delar är en risig och ganska otillgänglig skogsälv. För befolkningen utanför länet är älvens betydelse försumbar. Vidare påstås det i reservationerna att älven är av stor betydelse för fisket. Det påståendet är kvalificerat larv, utom på en punkt, nämligen när det gäller det fiske som bedrivs i älvens utlopp och dess nedre del. Där bedrivs främst kräftfiske, som är mycket värdefullt. Men då skall man komma ihåg att eftersom en utbyggnad av älven innebär ett mycket jämnare vattenflöde, kommer kräftfisket att förbättras, inte försämras, som de borgerliga påstår. Bortsett från kräftor och sik, som fiskas i älvens nedersta del och som inte påverkas av en utbyggnad, består älvens fiskarter till 75 90 av s.k. skräpfisk, dvs. gädda och abborre. Ibland har man försökt påstå att älven är en laxälv med mycket stort laxfiske. Också detta är ett helt felaktigt påstående. Det fångas ett fåtal laxar varje år, sannolikt aldrig mer än tiotal. Med andra ord: Det värdefulla fisket i de nedre delarna av älven påverkas inte av en älvutbyggnad. Det fiske som påverkas bedrivs i de norra delarna, men fisken där består till stor del av skräpfisk, och fisket går att kompensera genom utsättning och plantering. Ett annat påstående är att en utbyggnad av älven ger ett så litet energitillskott att den inte är motiverad. Till detta skall bara sägas att det energitillskott som tillskapas genom en utbyggnad skulle ge lika mycket energi som krävs för 10 000 eluppvärmda villor, och det är enligt mitt förmenande ett stort energitillskott. Dessutom ger naturligtvis en älvutbyggnad en rad sysselsättningseffekter. Även om man först och främst gör vattenkraftsutbyggnader av energiskäl, kan man inte bortse från att ett projekt som Råneälven innebär mellan 150 och 200 arbetstillfällen årligen under sju-tio år. Det är verkligen ingen liten sysselsättningseffekt i det län som har den utan jämförelse största arbetslösheten i landet. Vilka konsekvenser skulle en utbyggnad medföra sedan arbetet på vattenkraftverket är klart, dvs. när älven är färdigutbyggd? Hur påverkas den fasta sysselsättningen efter en utbyggnad? Enligt aktuella beräkningar kommer tre, eventuellt fyra jobb inom rennäringen och skogsbruket att försvinna i hela regionen. Det blir ingen förändring när det gäller fisket och turismen. 15 nya arbetstillfällen i drift och underhåll av anläggningarna tillkommer. Dessutom tillkommer senare ytterligare 10 arbetstillfällen i samband med s.k. revision av anläggningar. Med andra ord ger en vattenkraftsutbyggnad av Råneälven ett ordentligt tillskott av arbetstillfällen dels i anslutning till drift och underhåll av kraftverket, dels också genom de sidoeffekter som en älvutbyggnad ger i form av förbättrad infrastruktur, bättre vägar och förbättrad utbyggnad av samhällsservicen. I och med dagens beslut om NRL bevaras stora områden för kommande generationer. Men det är också viktigt att notera att många kommuner t.ex. Norrbottens inland nu befinner sig i ett läge där de känner att handlingsutrymmet för att skapa ny sysselsättning krymper på grund av alla restriktioner och bevarandeplaner. Också beträffande förslaget att stoppa utbyggnaden av Råneälven upplever allt fler av de boende i älvdalen att besluten fattas av andra, som knappt vet var älven ligger och vilken betydelse den har. De här känslorna bland befolkningen i älvdalen symboliseras mycket väl i en artikel i höstas i Vattenfalls informationstidning i Norrbotten, nr 5 1986, skriven av den folkkära författarinnan Ulla Ekh, som bor bredvid älven. Jag vill gärna citera vad hon skriver: ”Det slår mig ofta att det är de människor som inte direkt berörs av älvens utbyggnad som bråkar mest. Jag ska vara riktigt elak och får säkert många brev mig tillsända, men jag tänker påstå att de människor som bråkar mest och är emot älvutbyggnad, det är de icke produktiva människor som inte arbetar med händerna utan med huvudet. De människor som har sådana inkomster att det är möjligt att smyga omkring och fiska i outbyggda älvar, medan de har sina villor, sina arbeten, sitt hela civiliserade liv i tättbebyggda områden långt från älvar och berörda områden. Det finns människor som önskar att allt norr om Boden skulle vara nationalpark där de kunde förströ sig, roa sig, lugna sina trasiga nerver. De tänker sällan på att det norr om Boden finns människor som lever och bor och har sin utkomst där.” De känslor som Ulla Ekh så väl beskriver och ger uttryck för upplevs av allt fler människor i vårt nordligaste län. De har känslan av att de centrala beslut som fattas alltmer begränsar möjligheten att bo kvar och att verka i de bygder som berörs. När värnet om naturen blir viktigare än människornas möjlighet att bo kvar i sin hembygd, då finns det anledning att ompröva beslut. Det får inte bli så att Råneälvens utbyggnad stoppas till priset av några kortsiktiga politiska vinster och under sken av att man vill rädda naturen, när man i själva verket kraftigt begränsar älvdalens möjlighet till utveckling. Med detta, herr talman, vill jag instämma i de socialdemokratiska utskottsskrivningarna.

Herr talman! Jag upplever herr Sundströms inlägg som ytterst raljant. Det hör egentligen inte hemma i en allvarligt menad debatt om en allvarlig fråga. Sten-Ove Sundströms underkännande av länsstyrelsens och fiskeriintendentens utredning kring fisket är i högsta grad förvånande. Men jag skall kanske inte uppehålla mig så mycket vid det som var raljant i inlägget. Jag vill bara konstatera att socialdemokraterna i Norrbotten under 20 års tid i samband med varje val har krävt utbyggnad av älvarna — Kalixälven, Piteälven och Torneälven. Under alla dessa år har de långa tider haft majoritet, men de har ändå inte lyckats med att bygga ut de här älvarna. Det kan man bara tolka på ett sätt: De har inte människorna med sig i dessa strävanden. Detta framstår klart och utan några som helst tvivel. Så är det också nu. Sten-Ove Sundström vet att socialdemokraterna i Norrbottens län är väldigt kluvna i Råneälvsfrågan. Här i riksdagen tycks de vara eniga, men det är de långt ifrån i Norrbottens län. Där är en stor del av socialdemokraterna emot en utbyggnad. Därför kommer den här frågan att utvecklas så som utbyggnadsfrågorna har gjort under de senaste 20 åren: det blir ingen utbyggnad. Då må man från socialdemokratiskt håll raljera hur mycket man vill. När det är fråga om antalet jobb finns det siffror som man kan bolla med hur mycket som helst. Men det är helt klart att Sten-Ove Sundström raljerade även på den punkten, när han talade om att tre fyra jobb skulle försvinna. När Birgitta Dahl var uppe i Norrbotten den 12 november 1985 sade hon: Utbyggnaden är nödvändig för sysselsättningen. Det var inte tal om någon energi. Det var tal om en utbyggnad därför att jobben i Luleälven höll på att sina för Vattenfalls folk. Man sökte med ljus och lykta efter möjligheter att sätta dessa människor i nya arbetsuppgifter inom Vattenfalls ram. Utbyggnaden är nödvändig för sysselsättningen, hette det. Vi har gång efter annan hävdat att man inte kan tippa betong, grus och sten i en älv för att skapa jobb. Helt klart är att norrbottningarna kommer att ta illa vid sig av Sten-Ove Sundströms inlägg här i kväll.

Herr talman! Jag noterade att Erik Holmkvist ägnade en mycket stor delav 26 november 1986 sitt första inlägg åt att lyfta fram en rad växter i Råneälvdalen som skulle Jon Josam bochällnins försvinna eller få sämre förhållanden att leva i efter en eventuell utbyggnad. Inte ett ord nämnde han om de människor som verkar och bor i denna älvdal. Inte heller nämnde han ett ord om de problem som lantbruket har redan i dag på grund av de ständiga och våldsamma översvämningstopparna eller om hur situationen skulle kunna förändras och förbättras för människorna där uppe. Jag tycker detta är ganska typiskt för moderaternas och Erik Holmkvists syn på Norrbottens möjligheter att utvecklas. I det här fallet skjuter man naturen framför sig som ett värn mot en utbyggnad av älvarna. I själva verket är syftet ett helt annat. Sedan återkommer Erik Holmkvist till att socialdemokraterna i Norrbotten är kluvna i den här frågan. Det gör han mot bakgrunden av att vi i vårt parti har ett brett remissarbete på gång i länet och därför inte kan lämna ett svar i dag. Alla sonderingar talar emellertid för att man i de svar som är inlämnade till organisationen är för en utbyggnad. Sedan kan man naturligtvis diskutera antalet jobb, men det kanske är föga meningsfullt att göra det med Erik Holmkvist. Klart är i alla fall att effekten vid en utbyggnad är väldigt stor för ett län som Norrbotten med den omfattande arbetslöshet som vi har där. Arbetstillfällena är inte huvudmotivet, men den aspekten kan man inte bortse ifrån.
Herr talman! I mitt huvudanförande talade jag om att Bertil Danielsson och Knut Billing med heder hade försvarat sakfrågorna och att jag ville visa en annan sida av det här ärendet som då ännu inte tagits upp till debatt. Det hade inte tidigare i debatten lämnats någon redovisning av de naturinventeringar som är gjorda. När Sten-Ove Sundström litet raljant talar om att jag hade begränsat mig till skyddet av ett antal växter är det ännu ett kvitto på hur illa förberedd Sten-Ove Sundström är i den här debatten. Mitt inlägg innehöll nämligen en fullständig redovisning då det gäller Råneälvsfrågan — flora och fauna, människor, effekter och ekonomi. När det gäller antalet jobb vill jag säga att det inte går an att skapa arbete och sysselsättning genom att tippa betong och cement i våra outbyggda älvar. Vart leder det? Det är ju ren katastrof! Människorna i Råne älvs älvdal liksom norrbottningar och naturvänner i hela Sverige är glada över att Råne älv får förbli outbyggd och vara den tillgång som den har varit under alla år fram till nu. Nästa etapp blir att vi skall se till att Råne älv, Kalix älv, Torne älv, Lule älv och Pite älv skall bli ännu mer lättillgängliga för människor i Norrbotten, för människor i Sverige och Europa. Det är en framtid för älvarna. Vi har nu byggt ut nog i Norrbotten, tycker vi. Att det sedan kan bli fråga om omprövningar när det gäller våra outbyggda älvar, om kärnkraften skall avvecklas mycket snabbt, är någonting som socialdemokraterna får ta på sig. Det är det enda som kan hindra oss från att behålla älvarna outbyggda, och det blir som sagt i så fall socialdemokratins ansvar.
Herr talman! När Erik Holmkvist påstår att människorna i Älvdalen är glada över att älven inte blir utbyggd gör han sig skyldig till en våldsam förfalskning av verkligheten. Erik Holmkvist glömmer alla de protesterande bönderna vid det tillfälle då energiministern nyligen var på besök i Älvdalen. Han glömmer också de arbetstillfällen som skulle tillkomma vid en utbyggnad av älven. 150 jobb per år i sju till åtta år är verkligen ingen liten sysselsättningseffekt för ett län som Norrbotten. Erik Holmkvist påstår också att mängder av jobb skulle försvinna från Älvdalen, om man byggde ut älven. Det är också ett felaktigt påstående som han inte gjort något försök att korrigera. Alla beräkningar pekar på att i själva verket bara tre till fyra jobb skulle försvinna. Det skall då jämföras med alla nytillkommande jobb.

Herr talman! Regeringsförslaget till lag om hushållning med naturresurser har varit föremål för behandling i några av utskotten under det gångna året. Berörda utskott har getts möjlighet att yttra sig till bostadsutskottet, vilket framgår av betänkandet. De av jordbruksutskottet föreslagna ändringarna i 2 kap. 4 § har tillstyrkts av bostadsutskottet, som hemställer att riksdagen antar desamma. Dessa ändringar innebär bl.a. att jordoch skogsbruket som näring anses vara av stor nationell betydelse, vilket gör näringen jämbördig med konkurrerande intressen. Det är också av stor betydelse att näringen getts ett tillfredsställande skydd i lagen. Skogsnäringens roll och bidrag till vår handelsbalans kan ej nog understrykas. Exportnettot från skogsindustrin blev under 1985 nära 41 miljarder kronor. Enligt skogsstyrelsen kan det av skogsnäringen uppsatta virkesmålet förenas med naturmålet. Denna avvägning tycker jag stämmer bra med min egen uppfattning utifrån min bakgrund som skogsarbetare. Självfallet finns det många meningar om hur vårt lands markoch vattenområden skall användas. Det finns de som anser att avverkningarna i våra skogar utgör ett hot — inte enbart mot naturliga växter och djurarter, utan även mot befolkningens möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Vad som ofta glöms bort är att vi i vårt land tillämpar allemansrätten, som är en sedvanerätt som ger oss möjlighet att uppehålla oss i skog och mark utan att marken är avsatt för detta ändamål. Kritiska röster höjs allt oftare. Man tar upp olika frågor om hur sedvanliga avverkningar utarmar vår urgamla skogliga miljö. Krav på ändrade skogs bruksmetoder har framförts. Skogsbruket har varit lyhört och börjat anpassa sig, men nya krav om ytterligare skydd framhävs årligen. Som norrbottning med kännedom om de sysselsättningsproblem som finns främst i glesbygden, vilket kännetecknar alla skogslän, känner jag stor oro inför framtiden. Den oro som utbreder sig kommer naturligtvis av alla påtryckningar om att ytterligare freda våra naturtillgångar. Rörd natur är inte detsamma som förstörd natur — det vill jag påstå. I årets allmänpolitiska debatt sade industriministern att inriktningen på regionalpolitiken är den att varje region måste få utvecklas efter egna särdrag och förutsättningar. Detta är bra! Men låt oss då få bruka våra naturtillgångar. Herr talman! Människan har i alla tider tagit naturen i anspråk på olika sätt för sin egen överlevnad. Men alla de krav som ställs på stopp för avverkningar, stopp för gruvbrytning, stopp för älvutbyggnad, stopp för vägbyggnad osv. gör att bilden för oss i Norrbotten blir ganska dyster. Det finns säkert de som tycker att det rör sig om små områden totalt sett. Javisst, totalt sett är det små områden men lokalt i berörd inlandskommun är det förödande. Jag tänker på kommuner som Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna m.fl. Röster höjs allt högre i vårt län, röster från kommunalpolitiker, landstingspolitiker, tidningsskribenter, röster som menar att orörd natur i framtiden ej är gratis. Vi måste i framtiden sätta ett pris på varje förlorat arbetstillfälle och på förlorade samhällsinkomster. Samhället måste helt enkelt gå in och kompensera oss för den uteblivna möjligheten att nyttja våra naturtillgångar. Detta är synpunkter som man, enligt mitt förmenande, bör ta på allvar. Om vi för ett ögonblick skulle se på Arjeplog, där Laisvallsgruvan för framtida överlevnad är beroende av en överledning av en del av Laisans vatten till Skellefteälven för att kunna nyttja naturkroppen under älven. Detta framgår klart av Bruno Poromaas och Roland Brännströms motion samt av Bruno Poromaas inlägg i kammaren i kväll. Bostadsutskottet har avvisat motionen, vilket även tycks bli riksdagens mening. Detta tycker jag är beklagligt, och det tycker stora grupper i Arjeplog är beklagligt. Arjeplog och Jokkmokk har, vad gäller skogsbruket, fått vidkännas stora restriktioner, men har naturligtvis accepterat riksdagens beslut. Men krav på ytterligare begränsningar oroar och försvårar. Det gör att många som jobbar inom denna sektor börjar känna en viss uppgivenhet. Det är inte bra. Utbyggnaden av Råneälven är ett annat exempel där vi synes stå ensamma sedan moderaterna hoppat av. Det är också beklagligt. En utbyggnad är nödvändig ur energisynpunkt, ur miljösynpunkt och ur regionalpolitisk synpunkt. Vi socialdemokrater känner stor oro för älvdalens utveckling, och de boende i älvdalen torde vara besvikna på dem som förvägrar den dess utveckling. Fallet Råneälv belyser borgerlig energipolitik. Herr talman! Med det anförda har jag velat visa på de problem vi står inför. Jag har inget annat yrkande än bifall till bostadsutskottets hemställan men räknar med att återkomma till riksdagen i berörda frågor.

Herr talman! I mitt första anförande hade jag ett kort avsnitt där jag yrkade bifall till den vpk-reservation som handlar om mineralbrytning inom obrutna fjällområden. Flera socialdemokratiska Norrbottenstalare har berört det här ämnet bland flera andra som ett hot mot människornas i Norrbotten möjligheter att få jobb och överleva i framtiden. Leif Marklund sade alldeles nyss att rörd natur inte behöver vara störd natur — uppfattade jag rätt? Det håller jag helt med om. Men, Leif Marklund, det gäller att bruka utan att förbruka, och det är ett klarare ställningstagande. Precis detta ställningstagande ligger i vpk:s reservation. Här får vi höra talare som vill luckra upp de bestämmelser som redan finns men som inte går tillräckligt långt! Vpk vill gå ett steg längre. Det är också så att i den motion som vi hänvisar till i reservationen om mineralbrytning inom obrutna fjällområden talar vi om att om det finns särskilda skäl, som nämns i betänkandetexten och på andra ställen, så har man att gå till riksdagen igen innan man kan få igenom detta. Det skulle ni också kunna gå med på. En annan sak som gör mig något sorgsen som socialist i denna kammare är att socialdemokratiska norrbottningar skall behöva gå upp här och visa den vanmakt som de tydligen känner när de vädjar till riksdagens majoritet för att få bryta områden som är väl värda att värna om för alla i Sverige. Vad det måste handla om är att ta kamp för att Norrbotten skall överleva, mot avfolkning, utflyttning osv. Där stöder vi er. Den linjen har vi länge velat driva i riksdagen. Att bruka utan att förbruka bör vara vårt gemensamma motto, Leif Marklund.
Herr talman! Viola Claesson citerade mig litet fel. Jag sade: Rörd natur är inte detsamma som förstörd natur. Naturligtvis har vi i Norrbotten accepterat de beslut som riksdagen har fattat när det gäller de fjällnära områden som är fredade. Vad det nu handlar om är att skogsbruket dagligen och årligen störs av attacker som gör att det uppstår en viss uppgivenhet. I Norrbottens inland och glesbygder måste vi värna om vartenda arbetstillfälle som skogen, gruvbrytningen och i vissa fall er älvutbyggnad kan ge. Dessa områden har en oerhört begränsad möjlighet till ett differentierat arbetsliv, och skall vi över huvud taget ha någon överlevnadsmöjlighet måste vi få nyttja de naturtillgångar som finns. Och vi har en skogsvårdslag, som vi naturligtvis respekterar och rättar oss efter.
Herr talman! Det brukar ju annars hävdas från arbetarrörelsehåll att Norrbotten under alltför många år har utsugits på sina rikedomar, samtidigt som folk under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har tvingats söder över. De nya europeiska planerna där man sätter in Sverige och Norrbotten i ett Europasammanhang kommer att gå mycket längre när det gäller avfolkning och utflyttning. Att då tro att enda utvägen är att angripa de områden som vi måste skydda, i stället för att kräva en rättvis regionalpolitik och jobb åt Norrbotten, tycker jag är att gå ned på knä alldeles i onödan. Kamp brukar löna sig, men här gäller det inte kamp för att störa naturen ytterligare. Det kan aldrig ge riktiga villkor.
Herr talman! När det gäller gruvor och malm är det väl för alla känt att tillgångarna inte är förnyelsebara. Man må kalla det för ett vårdslöst utnyttjande, men så småningom tar malmkroppen slut. Vi måste finna oss i att om vi inte kan prospektera på ett bra sätt och finna nya malmkroppar så tar jobben slut. Det finns ingen anledning att kalla detta för röveri. Vi vet alla att gruvkroppar tar slut en gång. När det gäller Laisan finns gruvkroppen under älven, och det är den vi vill bruka för att förlänga gruvepoken i Laisvalls by.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig vid två punkter i betänkandet som berör oss i Jämtlands län särskilt, nämligen de som handlar om Hårkan och Ammerån. Hårkan och Ammerån är båda biflöden till Indalsälven i Jämtland. Ammerån finns i östra Jämtland. Frågan om Ammeråns överledning har diskuterats i åratal, inte minst i min egen hemkommun, Ragunda. Opinionen mot en överledning har varit och är stark. Kommunfullmäktige i Ragunda har, som flera gånger har nämnts härifrån talarstolen, enhälligt beslutat att säga nej till en överledning. För kommunens del är det alltså slutpratat. Det finns inget att förhandla om. Ammerån är inte till salu! Både Hårkan och Ammerån hör till Jämtlands läns viktiga naturresurser och utgör en av grunderna för en av vårt läns viktigaste näringar, nämligen turismen. Det är ur regionalpolitisk synpunkt viktigt att naturen inte förstörs för oss och att våra möjligheter till inkomster inte rycks undan. Annars tvingas ännu fler människor flytta från länet. I reservation 12 behandlas Hårkan. Där pekar centern och vpk på att en massiv lokal och regional opinion motsatt sig utbyggnadsprojekt. Tunga centrala myndigheter, politiska organisationer och Älvräddarnas samorganisation delar den lokala befolkningens uppfattning: Hårkan skall bevaras! Den är en viktig resurs för turismen i hela Östersundsområdet. Det är lätt att ta sig till Hårkan, till sin fritidsstuga där eller för att t.ex. fiska, studera intressanta kulturminnen eller en rik flora och fauna eller kanske ägna sig åt kanoting, som på senare år blivit mycket populärt efter hela Hårkan, ända från källflödena vid norska gränsen. Lokalbefolkningen kring Hårkan har genom sina fiskevårdsföreningar gjort ett enastående arbete för att göra Hårkan ännu mer perfekt för friluftsliv, till gagn för såväl ortsbefolkningen som besökande turister. Under de senaste åren har folk arbetat med biotopförbättringar och det fortsätter man med. Till detta har ansenliga statsmedel utgått. Betydande statsbidrag har också avsatts för att göra det möjligt att ställa i ordning lekplatser för öring och harr som det finns gott om i Hårkan. En mängd vindskydd har byggts — även till det har statsmedel utgått. De ideella insatserna som också kommer till är oräkneliga. Fisket har ökat. Ansträngningarna har således gett gott resultat. Hårkan är som sagt hotad. I centeroch vpkreservationen nr 12 kräver man att Hårkan skall räddas för framtiden. Jag stöder denna reservation. Men, herr talman, det är inte bara Hårkan som är en hotad älv i Jämtland. Också ett annat vattendrag är hotat, nämligen Ammerån. Ammerånprojektet avstyrks av kommunen men också av fiskeristyrelsen, naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet, kammarkollegiet, Älvräddarnas samorganisation OSV. Ammerån, som i dag är outbyggd, har bedömts vara en av de mest skyddsvärda älvsträckorna i hela landet. Ammerån är landets kalkrikaste älv. Ammerån är också det vattendrag som längst kan motstå försurning. Även Hårkan har ett högt pH-värde. Både Ammerån och Hårkan är alltså omistliga i kampen mot försurningen. Nedfallet från Tjernobyl drabbade inte minst östra Jämtland och Ragunda kommun. Försurningen i övrigt tycks drabba olika områden hänsynslöst. Inget område är i dag skyddat. Men det strömmande kalkoch kaliumrika vattnet i Hårkan och Ammerån är friskt och kommer att förbli friskt — och vilken hjälp är inte det i kampen mot försurningen! Min hemkommun, Ragunda kommun, som ligger vid Indalsälven är tio mil lång. På varje mil efter Indalsälven, som alltså rinner genom kommunen, finns det ett kraftverk. Kraftbolagen har således verkligen tagit för sig. Över 96 I0 av vattendragen i Ragunda är utbyggda. Av den ström som produceras i Ragunda kommun är det bara 1,5 76 som vi som bor där själva använder. All annan el exporteras, och den får vi inte betalt för. Det är bolagen som tar betalt. Vi tycker nu att man har tagit tillräckligt. Vi vill ha Ammerån kvar. Ur energisynpunkt är det inte nödvändigt att åstadkomma en överledning av Ammerån. Kraftbolagen har faktiskt erkänt att en effektivisering av befintliga kraftverk ändå är möjlig. Det lilla tillskott som Hårkan och Ammerån skulle ge behövs inte. Däremot behöver vi själva både Hårkan och Ammerån. Dessutom vill vi ha en reell chans att själva påverka vår livsmiljö och vår framtid. Det är viktigt att ta hänsyn till långsiktiga miljöintressen. Därför, herr talman, vill vi ha Ammerån och Hårkan kvar outbyggda. Vi vill utveckla turistnäringen och göra fritidsoch friluftsutbudet ännu mera attraktivt. Vi vill, som sagt, ha kvar Ammerån och Hårkan med tanke på kampen mot försurningen och för en god livsmiljö för oss själva och våra efterkommande. Vi kan inte förstå att det skulle finnas någon som inte vill rädda Hårkan och Ammerån för framtiden — att det finns sådana förstår vi alltså inte. Det vore oförsvarligt, herr talman, att tillåta en utbyggnad av Hårkan och Ammerån. Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 13.